Herr talman! Jag noterar att herr Ahlmark inte hade någonting att anföra beträffande mitt påstående att reservanterna inte sagt nej till Ritsem; folkpartiets motion har alltså inte följts upp i reservationen. När man nu försöker inbilla fältbiologer och andra, att folkpartiet sagt nej till Ritsem, ljuger man alltså. Det är inte det reservationen går ut på. Det är alldeles klart att samerna i Sörkaitum har en annan uppfattning än Vattenfall om kalvningslanden. Men jag vågar ändå påstå att allt det material jag fått har övertygat mig om att det även efter en reglering går att anvisa kalvningsland i erforderlig omfattning. Hade jag inte övertygats om den saken, skulle jag självfallet inte ha lagt fram detta förslag. Vid varje reglering hävdar samerna naturligt nog, att regleringen kommer att medföra stora svårigheter för dem. Men en statlig utredning, som avlämnade sitt betänkande år 1966, visar att ingen av de regleringar som genomförts har inneburit försämringar för samerna. Tvärtom har samernas möjligheter att bedriva renskötsel förbättrats genom de anordningar som kommer till stånd i de byar där Vattenfall går fram. Det är ett faktum som en statlig utredning just fått fram. Herr Ahlmark har äntligen kommit ned på jorden, då han gör sambandet mellan Ritsem och Kaitum till en fråga om Kaitums lönsamhet. Då kan vi alltså talas vid på vanlig svenska. Det är riktigt att om Ritsemoch Kaitumprojekten genomförs, blir lönsamheten i Kaitum en halv procent högre. Men lönsamheten i Kaitum är ändå den största man har haft, och den påverkas i mycket ringa utsträckning genom denna halva procent. Jag hävdar således att Ritsem och Kaitum är två helt fristående projekt både tekniskt och för Ritsems vidkom mande även ekonomiskt. Herr Jonasson efterlyser fortfarande en total plan för vattenkraftsutbyggnaden. Jag har försökt att ange vad som hittills hänt, och i min bänk har jag Vattenfalls plan av år 1970 för hela Norrland. Tyvärr glömde jag att ta med den upp i talarstolen, men jag kan lämna den till herr Jonasson för studium senare. Det finns alltså en sådan plan som han vill ha. Till herr Tobé vill jag säga ett par ord. Han gör gällande att vi endast har i vår hand freden i Sarek; det finns inte omnämnt något annat för oss vanliga riksdagsmän, så som han uttrycker sig. I den proposition nr 126, som låg till grund för riksdagens beslut år 1962, läser man följande: »I slutet av år 1960 framlade vattenfallsstyrelsen regionplan för vattenkraftutbyggnader i Stora Lule älv uppströms Porjus. Planen omfattar tre kraftstationer, tre sjöregleringar och en utökad reglering av Suorvasjöarna. De planerade nya anläggningarna är Vietas kraftstation med =: Satisjaures reglering, Ritsems kraftstation med Sitasjaures reglering samt längre fram eventuelit Vuojat kraftstation med Vastenjaures reglering.» Det var alltså detta som skulle ske därför att man fick Padjelanta nationalpark. Se bara efter i propositionen och i utskottsutlåtandet! Jag erkänner att man kan glömma efter åtta år, men man får ändå inte negligera ett faktum som finns i riksdagshandlingarna, herr Tobé. Sedan vill jag tillbakavisa beskyilningen mot Vattenfall, även om inte detta är ett ämbetsverk som sorterar under mig. Herr Tobé säger att Vattenfall inte skall lägga sig i renbetesfrågor o.d. och komma med värderingar på det området. Så har inte skett, utan det är vattendomstolen som tillhandahållit de värderingar som Vattenfall citerat, och det är man ju i sin fulla rätt att göra.

Herr talman! Jag är tacksam för citatet ur 1962 års proposition. Jag tycker att det var litet riskabelt för herr jordbruksministern att läsa upp det. Där omnäms Ritsems kraftverk, men det säges ingenting om Autajaures uppdämning. Man talar bara om regleringen av Sitasjaure, som ligger på ett sådant avstånd från nationalparken att den inte berörs av denna reglering.

Herr talman! Det tycks som om jordbruksministern dåligt har läst jordbruksutskottets utlåtande. Reservationens kläm säger ju så här: »att riksda slag om bemyndigande att medge det intrång i Stora Sjöfallets nationalpark som» osv. Alltså: vi vill avslå denna proposition; det är det avgörande i dag. Jordbruksministern = fortsätter = att säga att detta är ett helt fristående projekt. Jag fortsätter därför att säga att det är som naturvårdsverket säger: det finns ett samband med Kaitumprojektet, därför att Satisjauremagasinet inte kommer att utnyttjas effektivt om Ritsem byggs ut. Sedan kommer man att säga att vi måste utnyttja Satisjauremagasinet effektivt genom =<att bygga Kaitumprojektet. På det viset finns ett klart samband — det borde inte jordbruksministern avstå från att medge. Till slut, herr talman! I februari detta år i Strasbourg uppmanade Europarådets medlemsländer — inklusive Sverige — de egna regeringarna att vidta en rad åtgärder för att markera Europeiska naturvårdsåret. Två punkter i denna framställning vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på. Punkt 13 lyder: Regeringarna uppmanas att »registrera och skydda områden speciellt lämpade som nationalparker och som reservat för djur och växter samt områden som har vetenskapligt eller historiskt intresse eller som är värdefulla för undervisning eller på grund av sin naturskönhet». I punkt 15 uppmanar regeringarna varandra att »registrera och ta särskild vård om avlägset liggande områden och ödemark som kan förstöras även genom exploatering i liten omfattning». Dessa citat är alltså icke tagna ur folkpartiets partimotion för att beskriva Stora Sjöfallet och Sjaunjas fågelskyddsområde. De kunde ha varit det. Den svenska regeringen har varit med och skrivit under uppmaningen från Europarådet för europeiska naturvårdsåret. Formuleringarna tycks nästan exakt avpassade till Stora Sjöfallets nationalpark och till Sjaunja fågelskyddsområde. Ändå ger sig regeringen just under naturvårdsåret på denna nationalpark och skapar ett argument för att också gå in i fågelskyddsområdet. Det är inte miljöpolitik: det är hyckleri att i februari i Strasbourg säga en sak och i december samma år säga motsatt sak här i riksdagen.
Herr talman! Jag deltog i Europarådets möte och har själv varit med om att formulera framställningen hos medlemsländerna. Varför har jag varit det? Jo, därför att inget annat land i världen har ens tillnärmelsevis så stora orörda områden som Sverige. Vi har under de senaste åren avsatt 90 000 hektar för det rörliga friluftslivet. Vi har trots det nu föreslagna ingreppet 615 000 hektar nationalpark, vi har fågelskyddsområden och vi har allemansrätt. Jag skäms inte för att åka till Europarådet en gång till!

Som en kompensation för intrången — det nämnde jordbruksministern — tillkom Padjelanta nationalpark, där man har en betydligt mjukare stadga som medger en turism och som också har blivit uppskattad på ett helt annat sätt än de övriga parkerna. Jag tycker att det är egendomligt att man nu ifrån oppositionens sida vill motverka en väg till den del av Stora Sjöfallets nationalpark som just erbjuder mycket stora områden av den art som jag nämnde och som väl tål att människor vistas där. Vidare är det min bestämda uppfattning att en väg till Ritsem skulle tjäna samernas intressen i mycket hög grad. Låt mig erinra om att de samer som har sina sommarvisten uppe i Vaisaluokta i dag har sex mils sjöfrakt ned till Suorva och väganslutningen. Det är just en färd över de sjöar som jag förut talat om och som verkligen bjuder stora svårigheter; under lång tid är också sjöarna utsatta för sådant väder att man där uppe är isolerad. Sjövägen skulle reduceras till ungefär två mil, nämligen tvärs över Suorvasjöarna till Ritsem, om samerna där skulle kunna använda andra kommunikationsmedel. De samer som bor i de områden vilka berörs av den proposition som i dag behandlas blir utsatta för intrång och svårigheter. Det skall man inte glömma bort. Det har klarlagts, tycker jag, på ett vettigt och åskådligt sätt. Men det är en sak som enligt min mening mycket kraftigt övervärderats, nämligen rennäringens betydelse i detta speciella fall. Som ett exempel har nämnts Sörkaitums lappby där det i dag finns ca 34 familjer. Dessa familjer äger tillsammans 2000 renar. Enligt objektiva bedömningar lär fyra, fem familjer kunna få en hygglig bärgning av avkastningen på dessa 2000 renar. Därav framgår ganska klart att en mycket stor andel av dessa människors försörjning hämtas från annan sysselsättning än rennäringen. Jag tror därför att samerna på sikt skulle vara betjänta av att man får till stånd denna utbyggnad som bjuder arbetstillfällen också för dem. Det skulle också på längre sikt innebära förutsättningar för en bättre avsättning av samernas produkter av olika slag, eftersom flera människor kommer att röra sig i dessa områden. Vad beträffar själva kopplingen mellan Ritsemoch Kaitumprojekten skall jag inte ägna mycken tid åt den saken. Det har andra gjort före mig på ett bättre sätt än jag kan göra. Men jag vill säga att jag när jag läste de partimotioner som väckts fick den bestämda uppfattningen att motionärerna då det gällde vattenförsörjningen till Vietas kraftstation hade glömt bort, att det blir en omloppstunnel ifrån Suorvamagasinet ned till Vietas. Man kommer alltså att den vägen få vatten via Ritsem ner över Suorvasjöarna och i denna nya förbindelse ned till Vietas. Detta motiverar uppgiften om att lönsamheten vid Vietas kraftstation oaktat utbyggnaden av Kaitum inte försämras efter en utbyggnad av Ritsem. Jag vill även ägna ett par minuter åt vad fru Sundberg i går sade om samernas levnadsbetingelser. Jag vill minnas att hon uttryckte sig ungefär på följande sätt: Statsmakterna får inte göra ingrepp som förändrar de levnadsförhållanden och livsvillkor som samerna själva har valt. Jag frågar mig efter att ha varit uppe i dessa områden: Vilka alternativ och vilken valfrihet har funnits för dessa människor? Det sägs att många har lämnat rennäringen bl a. därför att Vattenfall har saboterat förutsättningarna för en rennäring. Sanningen är den att synnerligen många av de yngre samerna söker sig till andra arbeten med annan utkomst och andra förhållanden än rennäringen med sin speciella struktur ger förutsättningar för. Detta är inte så märkvärdigt enligt mitt sätt att se, ty varför skulle inte dessa människor liksom vi andra ha rätt att ställa krav på den bekvämlighet och service som nu anses normal i samhället? Jag har varit uppe i dessa områden både före och efter den period då turisterna vistas där och jag erkänner gärna att jag under mina turistfärder har tyckt det vara mycket skönt att koppla av uppe i fjällvärlden. Jag har också funnit en tjusning i den primitiva livsform man där får del av, men det har känts otroligt skönt att komma hem och krypa ned i eit varmt bad och njuta av de moderna bekvämligheter som vi vant oss vid. Och vi glömmer lätt att det finns människor kvar där uppe som måste stanna även när hösten kommer bara därför att de har sina renar i des sa områden, och då är inte längre den pittoreska torvkåtan så fin. Den är ju en bostad med stora brister i fråga om komfort och bekvämlighet. Vill man förbättra samernas villkor och behålla detta folkinslag får man nog lov att se saken på ett annat sätt och inte bara komma med de här argumenten om samernas levnadsförhållanden, när man finner att man har användning för dem för att åstadkomma andra effekter. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Egentligen är den här debatten rätt egendomlig. Den gäller ju tillstånd att företa ingrepp i Stora Sjöfallets nationalpark för att möjliggöra utbyggande av Ritsems kraftverk. Propositionen har tillkommit i en sådan brådska, att den fått ett osedvanligt hafsigt utförande, och vadan denna brådska? Är det därför att regeringen vet att den från och med nyåret inte längre har majoritet och att det därför gäller att driva igenom beslutet medan majoriteten finns för att sedan nästa år, då det begärs pengar till Ritsems kraftverk, lättare kunna fullfölja propositionens intentioner. Och det gäller en proposition som regeringen, efter vad som framkommit, inte kommer att få majoritet för. Samtliga borgerliga partier och vänsterpartiet kommunisterna har ju sagt ifrån att de inte vill gå med på Ritsemutbyggnaden. Därför talar vi nu alldeles i onödan, men eftersom det har uppkommit en debatt får den väl föras vidare. Fru Sandberg är i dag sjuk och har därför inte kunnat bemöta polemiken mot sitt anförande i går kväll. Och eftersom kammarens debattordning numera inte synes medge att en annan ledamot replikerar i vederbörandes ställe kommer jag i mitt inledningsanförande att göra några av de bemötanden som hon skulle ha gjort. Annars hade jag mest tänkt hålla mig på det principiella planet, väl vetande att det inte spelar någon som helst roll vilka argument man än framför. Det är tyvärr en tråkig erfarenhet som de två senaste riksdagsåren gett mig. Efter att ha varit borta några år återkom jag till riksdagen och fann då ett förändrat debattklimat. Icke en bokstav har regeringspartiet kompromissat bort. Man har makten och därför driver man också igenom allt utan hänsyn till vad minoriteterna tycker. Motionsvägen kunde vi ju ha begärt ett klart beslut om Kaitum, men eftersom jag också i det fallet vet att regeringen totalt struntar i vad riksdagen beslutar tjänar det ju inte mycket till. Eftersom jordbruksministern är närvarande i kammaren nu vill jag ändå ställa den direkta frågan till honom: Vad avser regeringen med Kaitum? Avser ni att bygga ut Kaitum eller inte? Att de båda frågor, Ritsem och Kaitum, det här gäller inte hänger direkt ihop håller jag med regeringen om, men de hänger ihop indirekt. Det framgår av Vattenfalls eget yttrande i de handlingar vi här har fått. Nederst på s. 8 kan man läsa sig till att Kaitum indirekt och ekonomiskt hänger ihop med det övriga, men inte i övrigt — och framför allt hänger det ihop med Vattenfalls instruktioner. Förra gången jag var på väg ut ur riksdagen, den 9 december 1964, hade jag tillfälle att uttala min glädje över att i någon ringa mån fått vara med om tillkomsten av den nuvarande naturvårdslagen. I dag, nästan exakt sex år senare, nödgas jag med beklagande bevittna hur föga den lagens anda har genomsyrat våra högre myndigheter och hur litet den betyder när naturvården kommer i konflikt med teknik och pengar. Vad betyder då ett landskap som ur sociologisk och botanisk synpunkt söker sin like? Vad betyder då t.ex. den bältesdifferentierade fjällsjöstrandvegetationen? Vad betyder då en urgammal kultur? Vad betyder levebrödet för en handfull samer? Inte ett dugg! Här är det inte bara fråga om överdämning av ett par kvadratkilometer av det som är kvar av Stora Sjöfallets nationalpark — efter = vattenbyggarnas härjningar. Det är inte fråga om fullbordandet av ett redan påbörjat brott — ett brott som har begåtts med riksdagens medgivande, det bör jag kanske påpeka — nämligen Suorvaregleringarna. Vad betyder 2 km? mot de bortåt 200 km? som redan har tagits i anspråk av det som en gång i tiden avsågs att för evärdlig tid bevaras i orört tillstånd? Det är väl futtigt av naturvårdarna att bråka om den här saken? Nej, dessa två kvadratkilometer kan inte alls sättas i förhållande till de tidigare naggade 200 km?, detta av den orsaken att den tidigare förstörelsen har drabbat centrum av nationalparken — jag ger mig här inte in på någon närmare anatomisk beskrivning av den, som jordbruksministern nyss berörde — men lämnat ytterområdena orörda. Nu är det ett helt nytt område man börjat nagga på. För övrigt gäller det inte bara dessa 2 km? som däms över, utan det gäller också torrläggning av inom nationalparken fallande områden av Tensadalen. Jag skall inte ge mig in på de övriga förstörelserna, vägbyggena, Sjaunjaområdet, Kaitumöverledningen — som sannolikt kommer — och vad det nu kan vara. Men i anslutning till herr Hälls utomordentligt sympatiskt framförda anförande vill jag säga att jag delar herr Hälls uppfattning rörande vägbyggena till nationalparkerna. Det är en sak som har varit föremål för en livlig debatt bland naturvårdare i hela världen, men i varje fall från europeiskt naturvårdarhåll har man med tanke på erfarenheterna från Yellowstone nationalpark i Amerika varit litet tveksam. Man skall underlätta för människor att komma till nationalparken, men inne i nationalparken får man vara mycket försiktig. Jag håller också med herr Häll om att de handikappade på något sätt måste komma i åtnjutande av allt det vackra som finns där. Men ett sådant vägbygge måste som sagt göras med stor försiktighet. Beträffande detta vägbygge har det dock inte alls funnits några bemödanden i det stycket. Det har bara varit »pang i bygget»; där skall det vara. Om vi kunde skapa ett system av vägar med det syfte som herr Häll talade om, så skulle jag vara den förste att hälsa det med tillfredsställelse. Vi måste beundra det arbete som har skisserats i denna proposition. Även den som inte är tekniker blir onekligen gripen av det hela. Vi måste också förstå att om inte detta blir genomfört det på sätt och vis känns bittert för vattenfallsverket. Men det kan inte hjälpas. Vi är inte ensamma längre — vi har andra länder att ta hänsyn till också. Och när andra länder kommer in i denna bild är inte dessa 615 000 km? fjällvärld — det var jordbruksministern som nämnde siffran — så förfärligt mycket. Det gäller inte bara 6—7 miljoner människor i vårt land, utan det gäller befolkningen i hela Europa. Och den som gått Kungsleden under de senaste åren har märkt vilken lavinartad ökning det är av utlandsturismen uppe i våra fjällbygder. Det är knappast roligt att gå Kungsleden längre, så mycket utlänningar — naturligtvis inget ont om dem — och så mycket folk över huvud taget som det har kommit dit. Fjällvärlden är inte längre en lekstuga för Svenska fjällklubben, utan fjällvärlden har blivit någonting av Europas allemansland, och det är någonting som vi bör ta hänsyn till. Vi måste konstatera att det går med Sarekfreden som med alla andra pakter om bistånd och evig vänskap. De blir inte långlivade, de måste revideras ganska snart, och det är alltså en sådan revision som jag tror måste ske. Vattenfallsstyrelsen har väl rätt när den säger att det bara är den som följer Sarekfreden — det erkännandet måste vi ge. Men vi lever i en annan värld nu; utvecklingen har gått så otroligt fort att förhållandena i dag inte är desamma som år 1961. Vi måste, som utveckling en nu gått, avstå från en del av de utbyggnader som då förutsattes skola ske, eftersom friluftslivet i dag har utvidgats så fantastiskt att vi behöver allt som finns av mark för friluftslivet. Men vi behöver marken också som referensområden för naturvetenskapen. Jag vill opponera mig något mot det arealtänkande som har kommit till uttryck i flera anföranden. Vi har ju 440 km? nationalpark kvar, säger man och frågar: Vad gör det då att vi tar bort 2 km2? Vad gör det om vi plockar bort en liten bit av kalvningslanden för renskötseln? Det finns tillräckligt kvar ändå, hävdar man. Detta kvantitetstänkande opponerar jag mig mot. Det är också i någon mån fråga om vad vi tar bort. Och enligt lagen om alltings inneboende besvärlighet — jag uttrycker mig så är det naturligtvis det värdefullaste vi tar bort. Det är detta som är bedrövligt, men det är tyvärr ett faktum. Därför kan vi inte utan vidare göra en arealmässig bedömning av det hela. Innan jag går vidare bör jag kanske ta upp en sak som framfördes i polemik mot fru Sundberg. Det gäller avvägningen mellan oljekraft och vattenkraft, där vattenkraften ju har så gott som bara fördelar. Jag håller med om detta, men frågan är: Hur länge till kan vi räkna med att bara ha den billiga vattenkraften?

Tekniskt är problemet lösbart, men det blir dyrt — det blir fråga om en dyrare kraft. Och det är att märka hur ungdomen på den naturvårdskonferens, som jag nyss omnämnde, sade ifrån att man gärna fann sig i något sänkt levnadsstandard bara man fick en miljö att leva i. Det är en sak som vi glömmer bort, att till levnadsstandarden onekligen hör att miljön skall gå att leva i också. Vad jag framför allt vill ta upp är frågan hur långt vi över huvud taget får sträcka oss i förstöringen av våra naturvärden i de fall där detta inte är absolut nödvändigt. Det står också fullständigt klart att Ritsemprojektet inte på något sätt är nödvändigt för vår framtida välfärd. Man efterlyser en ekonomisk utredning, men vi har inte fått någon sådan. Man anser förmodligen att vi i riksdagen inte begriper sådana frågor, och vad mig privat beträffar måste jag säga att det är ett helt riktigt förmodande. Jag vågar inte bedöma vattenfallsverkets ekonomiska kalkyler. Jag vet bara att man utanför verket — där det också finns sakkunnigt folk — bedömer dem en smula olika. I sådant fall skall man vara mycket försiktig med kalkylerna. Det behövs ju en mycket liten ändring av olika faktorer för att lönsamheten skall bli mycket låg. Jag återkommer på denna punkt till vad herr Häll anförde. Om man i ett sådant fall lägger upp kalkylen så att vinsten blir mycket ringa eller ingen alls, får vägbygget inte rum i beräkningen. Det hela skall ju ge vinst. Läggs kalkylen däremot upp så att resultatet blir en mycket hög vinst, kan vägbygget mycket väl inrymmas i detta resultat. Frågan gäller alltså även i detta sammanhang hur beräkningarna skall göras. Vi kommer härvid in på något som tydligt framgår av den mycket summariska ekonomiska översikt, som läm nas i de handlingar vattenfallsstyrelsen ställt till vårt förfogande. Där står icke ett ord om ersättning för förlorade naturvärden. Detta nämndes tidigare också av herr Ahlmark eller av herr Tobé. Det är något som tyvärr inte bara är kännetecknande för denna fråga. Jag måste, tyvärr, ärade kammarledamöter, ta upp en principdebatt om detta — i vilket annat sammanhang kan man annars göra det? Vi stöter som så ofta annars på det bekymmersamma förhållandet att vi i naturvårdssammanhang inte kan stödja oss på några ekonomiska beräkningar. Var och en av oss, som ägnat sig åt uppgörandet av landstingsstater, vet hur mycket som läggs ned på sjukvården. På den förebyggande sjukvården, hälsovården, lägger vi däremot ned oändligt litet. Vi har inte heller några möjligheter att i kronor och ören fastställa vinsten av att bibehålla en orörd natur, en rekreationsmiljö där vi kan koppla av före och efter arbetet. På denna punkt är vi i ett underläge, och den som kan finna en möjlighet att i ekonomiska termer, i kronor och ören, presentera den orörda naturens värde vore förvisso förtjänt av det i dagarna så aktuella Nobelpriset, ett slags naturvårdens Nobelpris. Vi har alltså svårigheter härmed. Även om vi inte kan presentera några siffror, får vi emellertid inte bortse från de värden det gäller. När kalkylerna är så pass vaga som i detta fall, måste enligt min mening naturvårdens synpunkter få väga mycket tungt. Det är sant att det år 1961 träffades en uppgörelse, den s.k. freden i Sarek, och vattenfallsverket är också ur alla andra synpunkter i sin fulla rätt att planera för vattendragens exploatering. Jag förmodar att jordbruksministern kan tänka själv, men det var ändå roligt att höra honom framföra precis samma synpunkter på Vattenfalls verksamhet, som dem jag tog upp vid den naturvårdskonferens, som nyligen hål lits, bl.a. att vi skall upphöra med hackandet på vvattenfallsverket. Det skulle inte fullgöra sin plikt utan begå tjänstefel, om det inte strävade efter att omsätta så gott som varje droppe vatten till vattenkraft. Men Vattenfall är bara en institution. Det finns också andra intressen, och det är dessa som skall vägas i regering och i riksdag, och då kanske resultatet blir något annorlunda. Vi får i dag inte hänsynslöst exploatera vår miljö för att höja vår egen levnadsstandard och överlåta åt våra barn och barnbarn att betala räkningen — om denna ens går att betala. Ungdomarna säger att det är bättre att vi höjer levnadsstandarden litet långsammare. Eftersom det är de som skall ta upp arvet efter oss, vore det skäl i att vi toge litet hänsyn också till dem. När skall vi tillägna oss en modernare syn på dessa frågor? När skall vi förstå att vi inte är den sista generationen på jorden? När skall vi förstå att också våra efterkommande har rätt att uppleva en orörd natur, att få välja mellan orörd natur på olika håll, inte bara från samhället få order: Upp och trivs i Padjelanta eller vad det nu är! Man skall kunna välja mellan flera olika piatser, och de skall vara så tilltagna att vi inte behöver trängas där. Vi kan inte fortsätta att misshandla vår arma jord så som vi nu gör. Vi kan heller inte fortsätta med att när det gäller vår minoritet samerna hela tiden nagga deras levnadsmöjligheter i kanterna. Jag håller med herr Häll om att de söker sig till andra näringsgrenar. Men vi har där uppe en kulturrest, en folkkultur som vore värd att understödja på allt sätt. Vi skall be alla goda makter bevara oss från att av samerna göra någonting i stil med vad Nordamerika gjort av sina indianer. Något sådant vill vi absolut inte ha. Men vi skall försöka att på allt sätt underlätta för dem att leva på sitt sätt. När man säger att ingreppet i betes landen och kalvningslanden inte betyder så mycket att det gör något, då underkänner man tydligen länsstyrelsen i Norrbottens län. Dess yttrande avgavs inte av herr Lassinantti utan jag har för mig att det kom från hans företrädare. År 1965 var inte herr Lassinantti hövding där uppe.

Jag måste ta upp den här. Visserligen har jag ridit på den i den allmänpolitiska debatten vid tidigare tillfälle här i år men jag har kommit underfund med att inte en själ här i kammaren hört på eller läst vad jag då sade. Enda möjligheten att få det i er — skyll er själva! — är att jag tar upp den igen. Så som vi behandlar vår värld i dag, så som vi förstör vår miljö i kortsiktigt intresse om vår egen generations levnadsstandard, så länge vi fortsätter på detta sätt kommer utvecklingen obönhörligen att gå mot en katastrof. Vi kommer rätt snart att finna att vad vi i dag grälar om — monarki eller republik har vi inte börjat gräla om ännu, men vi grälar om ett borgerligt eller ett socialistiskt samhällsskick och sådana ting — blir oändligt små frågor jämfört med frågan om att överleva eller inte överleva. Jag skulle tro att alla politiska värderingar då får ändras om. Vi kommer inte att få en skiftning av partierna från höger till vänster; vi kommer att få en skiftning vågrätt mellan två partier. Det ena är teknokraterna, de som beundrar tekniken alltför mycket; deras program är att inte sörja den gryende da gen förut utan njuta av den flyende varje minut. Det andra partiet blir mera Rousseauanskt om vi så vill kalla det; det vill följa naturlagarna. Det är lagar som det aldrig går att bryta mot. Vi kan bryta mot Kungl. Maj:ts lagar och då kan vi på sin höjd åka in på några månader eller år, men om vi bryter mot naturlagarna gäller andra, betydligt strängare straff, och de slår mycket, mycket hårdare. Vi måste lära oss att tänka litet mera på lång sikt i dessa frågor. Jag skall inte uppehålla kammaren längre med dessa principiella frågor. Men innan jag slutar skulle jag, eftersom jag inte bara är godsint i största allmänhet inför julen utan också mån om jordbruksministerns välbefinnande, vilja ge honom ett gott råd. Jag tror att det var förra året som Sverige fick Europarådets diplom för väl skötta nationalparker. Det var väl, som tidigare har sagts, Padjelantaparken som var föremål för diplomet, men den är en ersättning för vad som förstörts i andra, för evärdelig tid avsatta nationalparker. Jag vet inte var jordbruksministern har hängt upp detta diplom, om han har det i sitt tjänstrum eller om det hänger i någon femte byråsekreterares rum, men jag undrar ändå om det inte känns litet obehagligt i magen att titta på det, när man nu går vidare och förstör ytterligare nationalparksområden. Det borde kännas så mycket underligare som Sverige var representerat — låt vara inte som stat — vid IUCN:s kongress i New Delhi 1969 och icke motsatte sig den rekommendation som där antogs om att strängare bestämmelser skulle genomföras för skyddet av nationalparker. Häng det där diplomet bakfram, herr jordbruksminister, eller, ännu hellre, lämna tillbaka det! Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Vi skall bevara samernas speciella kultur, det är jag helt överens med herr Wachtmeister om. Jag vill bara att man skall respektera de krav som de i så fall ställer. Om samerna i likhet med oss skulle vilja bygga sig normala bostadshus i fjällvärlden, föreställer jag mig att vi snabbt skulle finna att en massa människor skulle gå till hårt angrepp mot att sådan bebyggelse fick störa fjällnaturen. Jag är tacksam för att jag blev påmind om vägfrågan. Detta vägförslag har naturligtvis inte kommit till på en gång, herr Wachtmeister, utan det har prövats också av naturvårdsverket, som i ett yttrande den 8 juni i år har sagt att det inte har någonting att invända mot att en väg kommer till stånd enligt den i vårt motionspar föreslagna sträckningen.

Herr talman! Debatten om RBitsem började i går, den 10 december. Dagen kallades »de mänskliga rättigheternas dag». Första kammaren nådde slutet av sin debatt, och voteringen visade att det inte är självklart med samernas mänskliga rättigheter. Jag vill säga några ord om samernas rätt, men då är det nödvändigt med perspektiv bakåt. Anno 1358 uppdrog svenska kronan åt birkarlarna att av samerna uppbära skatten till Sverige. Dessa handelsmän, om vilkas ursprung och metoder mycken tvist har rått, for i många fall hårt fram med lapparna, och fast dessa tider till en del är höljda i ett skriftlöst dunkel uppfattar vi mycken klagan från en trängd folkminoritet, som tidvis måste skatta till både Sverige, Norge och Ryssland. Birkarlarna gynnades av landets enslighet och avlägsenhet. De makthavande upptäckte inte orättvisor i handelsmetoder eller skatteindrivning — eller ville inte upptäcka dem. År 1602 uppdrog Karl IX åt fogdarna att sköta skatteuppbör den hos lapparna. Kungen fick sin skatt, prästen sitt tionde, men fogdarna var knappast mjukare än birkarlarna varit. Men inte bara i samband med skatteuppbörden kändes Sveriges ok tungt. Det fanns mycket annat. Man kan nämna historien om silververket i Nasafjäll från 1630-talet och något sekel framåt. Det är en mörk berättelse om hårdhänt behandling av lapparna, omänsklighet och orättvisor. En bok av Janrik Bromé om Nasafjäll är värd att studeras, och själv har jag under min forskning i domböcker och räkenskaper från 1600-talet läst mycket som upprört mig. Det står klart att lapparnas historia i vårt land knappast hedrar herrefolket. Nu är det en ny tid. Vi har lätt att döma den gamla tiden och peka på dess försyndelser. Vi mår bra av jämförelsen, tycker vi. Allt detta hände långt före välfärden och jämlikheten och regeringen Olof Palme. Låt oss se på nuet. Malmfält och kraftverk, järnväg och väg, kraftledningar och hotell har kommit till samernas regioner. Vi kallar dem inte lappar mer — med ett slags märkvärdig högaktning går vi med på att använda deras eget namn, samer. Men vi har inte aktat deras krav på integritet. Deras röst har dränkts i bruset från grävskopor och turbiner. De är underprivilegierade, skriver deras ombudsman. Låt mig anföra slutet av den artikel där han framför sitt påstående: »Hur går det till i lagstiftningen i vårt samhälle? Man får en känsla av att det finns en mycket uttalad prioriteringsskala, där de industriella värdena står högst, för dem får allt annat vika. Stora Sjöfallet tar man, om det behövs. Det är ju vi, som trycker på knapparna i Stockholm och får ljus och kraft till diskmaskinen, som är skyldiga till detta. Samerna har ofta oelektrifierat och mycket svårt att få bidrag till inledande av ström, även om högspänningsledningar går över ta ken och staten tjänar jättebelopp på de stora skadebringande vattenmagasinens drift. Sedan har man i rangordningen naturvärdena, som står näst högst, men de får vika för de industriella värdena. Längst ner står då samerna, som överhuvudtaget inte tillgodoses. De är underprivilegierade. Mot dem visar alltså nationalparken tänderna, under det att den är helt tandlös mot andra, mäktigare intressen på prioriteringsskalan. Det kan i många stycken sägas ha varit ett ledmotiv i lagstiftningen, när det gäller samerna, att de står så lågt på prioriteringsskalan. De har inte kunnat göra sig gällande och har blivit den part, som hela tiden fått stryka på foten.» Sedan pekar han på att man enligt 1734 års lag utrotar vargen på svenskt område men fridlyser den på samernas — det kanske inte hör till ämnet men det visar tendenserna. Samerna är strängt taget omyndigförklarade. Deras intressen skall företrädas av myndigheter som samtidigt representerar motparten. Ombudsman Cramér skriver när han kommenterar rennäringssakunnnigas betänkande: >Kammarkollegiet är kvar som företrädare för samernas rätt. Utredningens åsikt synes vara, att kammarkollegiet i betydande utsträckning skall föra talan för samerna även i fortsättningen. Samerna avböjer bestämt en sådan ordning. Samerna för en rättskamp i självförsvar. —— — Kammarkollegiet är ett kronoorgan. — — — Exploateringen inom samernas områden är till helt övervägande del en angelägenhet för kronan. Det är denna exploatering, som utgör det största hotet mot kommande samegenerationer.» Samerna säger nej till ingreppen i nationalparkerna, i deras renbetesområden. Ingen lyssnar till dem. Det finns talare som jag lyssnat till i dag som har trott sig förstå samernas intressen bättre än de själva — vi måste unna även samerna det varma badet hemma i lägenheten. Men samerna säger i alla fall nej till ingreppen. Det sägs att de gamla skatteindrivarna, birkarlarna, lät sätta på sig en mässingskrona för att imponera på samerna — kronan lär finnas kvar i Arjeplogs kyrka. Bergmästaren och fogden på 1600-talet hade myndig stämma. De har avlösts av vattenfallsverket. Jag håller med herr Wachtmeister om att man inte bör angripa vattenfallsverket därför att det arbetar. Bakom =<:vattenfallsverket = står ändå svenska staten, och det är denna — jordbruksministern och den kloka majoritet som i dag säger att utbyggnaden av Ritsem är lönande — som bör angripas. Men jämför man de myndiga för 300 år sedan och deras efterträdare i dag finner man att de visserligen är olika i skinnet, men hjärtat är likadant. När jag lyssnade till debatten i dag på morgonen hörde jag utskottets talesman säga: Jag representerar arbetarrörelsen i Norrland. Det är naturligtvis riktigt, och det är ingenting att beklaga att arbetarrörelsen i Norrland har en representant i riksdagen. Man upplever det bara så förkrossande att det hela tiden sägs, att det är majoriteten som skall bestämma. När jordbruksministern i dag talade med sådant patos var det underligt att höra honom säga — mot samernas bestämda påstående att man inte har andra kalvningsland att tillgå — att han är övertygad om att det går att »åstadkomma> kalvningsland — precis som om det vore fråga om att bygga kraftverk! Man >åstadkommer» <:inte kalvningsland, herr jordbruksminister! När jag lägger min röst mot kraftverket Ritsem och mot skövlingen av Kaitum sker det också därför att vårt land behöver ha kvar dessa områden av skönhet, ro och avskildhet. Men det för mig absolut avgörande är samernas rätt. Anser då samerna att de har rätt till landet? Ja, vid samernas landsmöte XXI i Lycksele 1966 antog Samernas riksförbund en resolution, kallad Resolution C. Jag återger några meningar ur dess första del: »Samernas rätt till land och vatten härledes icke från kronan. Samerna är på de områden där de nu finns Jlandets ursprungliga innehavare, och jakt och fiskerätten är deras ursprungligaste rättigheter! Även rätten till renskötsel var ursprungligen till stor del en jakträtt. Man jagade de stora vildrensflockarna och höll såsom tamdjur endast ett mindre antal lockrenar, som i själva verket var en sorts jaktredskap. Man torde även ha haft tamoch lastrenar. Samerna hade =<:vidsträckta fångstgropsystem för = vildrensjakten. Redan 1328 uttalas i ett dokument på latin, utställt av riksdrotsen, landets högsta juridiska ämbetsman, att ingen fick störa samerna i deras ”venaciones', vilket torde kunna innefatta såväl jakt som fiske.» Denna resolution är värd ett studium i sin helhet. Den har förmodligen också studerats men glömts bort. Så ser samerna alltså själva på sin rätt. När man här säger att man bättre än samerna själva känner till deras behov av vägar eller moderna och bekväma bostäder — jag bestrider inte att många samer kan ha sådana önskemål — glömmer man i alla fall bort att samerna, när de fått möjlighet att avge ett remissvar, har sagt nej till denna utbyggnad. Det är samerna som bör bestämma i denna fråga. De har sagt nej till denna utbyggnad, och deras nej är avgörande. När ekot av »de mänskliga rättigheternas dag» tonar bort blandas det däri mycket vemod. En folkminoritet har återigen fått ett avslag. Det är inte länge sedan denna minoritet, om jag får tro pressen, tvingades att vädja till Förenta nationerna. Denna folkminori tet upplever sig som rättslös. Vi hörde att ombudsmannen talade om hotet mot den kommande samegenerationen. Så ser samerna alltså själva på saken, trots alla förståndiga tankar om att de bör vara med och dela välståndet med oss andra. Jag vill till sist i mitt sista anförande i denna kammare påminna om en samernas kämpe, vars författarskap jag satte stort värde på — Andreas Labba. Han har gått till ro, och kanske var det den stora barmhärtigheten som kallade bort honom — vi tyckte att det var för tidigt, men han skonades från att se Kaitums ödeläggelse strax efter naturvårdsåret. Trots alla påståenden om att det inte är avsikten att det skall följa någon fortsättning efter Ritsem måste jag säga: Jag tror det inte! Om jag får leva skall jag med intresse studera vad som i framtiden kommer att sägas från regeringshåll; det har tidigare så många gånger sagts att vi skall stanna här — löften som inte har uppfyllts. Jag tycker ändå att jag hör Andreas Labbas vänliga röst ända hit i dag — det är som en återklang av ett rikt liv: Skona Kaitum!

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs sade att det i debatten deltagit en del som tagit sig rätten att bättre förstå samernas intressen än samerna själva. Jag förstår att det åtminstone delvis var mig han menade. Jag vet att samerna mycket väl förstår hur de vill ha det, och jag har vistats tillräckligt mycket tillsammans med dem för att också ha en del synpunkter på det. Vad jag sade var bara att man inte skall ställa krav på att dessa människor för att fullgöra sin speciella uppgift i fjällvärlden skall göra avkall på vad vi själva betraktar som ganska naturligt. Om man utgår ifrån att samerna gärna och frivilligt väljer denna primitiva livsform med alla de besvärligheter den medför, gör man sig skyldig till sam ma stora felbedömning som när man ibland påstår att zigenarna trivs bäst om de får åka omkring och bo i husvagnar. Sedan ett par ord om kalvningslanden. Jag är på det klara med att området i Autabäckenet är ett utomordentligt gynnsamt kalvningsland. Men nu är det ju så att renarna inte alltid hinner fram till kalvningslandet. Det beror t.ex. på hur betesförhållandena varit under vintern och på hur väderleken är på våren. Det sker därför renkalvning långt utanför detta område. Men det är klart att får man göra en bedömning av områdets lämplighet för ändamålet, så är samernas påstående här alldeles riktigt. Jag tror emellertid att man skall ha klart för sig att det inte går att kommendera renarna att skynda sig upp till detta idealiska kalvningsland. Sedan tror jag inte att man, om man vill vara objektiv i detta resonemang, skall glömma bort att många av spåren efter Vattenfall är till stor nytta också för samerna. Jag tänker t.ex. på renstängsel, telefoner och en hel del annat som är en positiv följd av att Vattenfall varit ute i dessa områden.

Herr talman! Jag tycker inte att herr Hälls jämförelse mellan samerna och zigenarna var riktigt adekvat. Det var snarare en märklig sammanställning. Jag tror att även zigenarna vill vara zigenare. Att det finns en del av dem som vill ha bättre möjligheter till bostäder är sant, men de ha ju aldrig vistats i ödemarkerna som samerna. Jag har läst mycket om och av samerna i årtionden, inte minst med anledning av Vindelälvsfrågan — jag har ju interpellerat mycket i sådana ärenden under de senaste sex åren. Jag tror samerna när de säger att det ligger i deras intresse att få ha dessa marker orörda. Samma sak gäller i fråga om kalvningslandet. Jag hade själv tänkt väcka en motion mot Ritsem och därför hade jag skaffat en hel del material och gick igenom det ganska grundligt. Jag uppfattade samernas inlagor så att de bestämt hävdade — trots alla påståenden om motsatsen — att detta kalvningsland inte var möjligt att ersätta. Man hänvisade t.ex. till vad man förlorat förut — så många hektar här och så många hektar där. Undan för undan har man trängts vidare. Man kan möjligen tänka sig att vajorna får kalva på andra ställen, men man påpekar också i sin inlaga till regeringen att det just i Autabäckenet råder ideala förhållanden. Att det sedan i samband med underliga snöoch färdförhållanden förekommer att kalvningen sker i olämpliga trakter motsäger ju inte påståendet att de bästa kalvningslanden är här och att man strängt taget inte kan hitta något liknande. Samerna upplever detta som det definitiva hotet mot sin existens som samer. Jag håller med herr Häll om att det kanske inte kan bli så särskilt många familjer som kan bli kvar i den gamla näringen, men jag tror också att den kan utvecklas så att den kan föda fler. Jag är inte helt emot herr Häll då han i detta sammanhang talar om att Vattenfall gjort en hel del nytta — exempelvis vägarna kan ha sin betydelse. Men jag vill ännu en gång framhålla att samerna har sagt nej, och det är samernas nej vi skall lyssna till. Jag vet att kammaren inte kommer att höra på vare sig mig eller samerna, men jag beklagar detta djupt, och jag vill att det skall stå i protokollet att jag har sagt, att jag tycker att det är samerna som skall avgöra denna fråga.

Herr talman! Redan för några år sedan lades det i denna kammare såväl som i första kammaren fram en motion om att teknisk och vetenskaplig exper tis skulle ställas till riksdagens förfogande. Motionen blev, som man säger, välvilligt behandlad; den tillstyrktes och överlämnade till grundlagberedningen, som skulle lägga fram ett definitivt förslag. Jag beklagar, herr talman, att detta förslag inte har lagts fram. Jag hade faktiskt väntat det i samband med förslaget till ny utskottsorganisation, men det kom inte då. Ingen kan väl förneka efter den debatt som har pågått under natten och i dag att vi behöver tillgång till sådan expertis, så att vi kan förhöra oss med den beträffande så allvarliga problem som det det nu gäller. Vi leds nu på ett förunderligt sätt av allt annat än den sakkunskap vi skulle behöva före ställningstagandet. Det uppenbarar sig i olika sammanhang grupper ute i samhället som väcker opinion om en eller annan sak. Det finns tyvärr alltid ett tillräckligt antal politiker som är måna om att rida på den våg som opinionen skapar och som framför dess synpunkter med verklig frenesi. Man är inte så noga med om man därmed gör nytta eller skada; huvudsaken är att väcka uppmärksamhet. Jag kan heller inte komma ifrån den uppfattningen när jag följer den här debatten. Egendomligt nog har icke någon som hittills har yttrat sig talat om i vilken mån den produktion det nu gäller är nödvändig. Vi har helt nyligen fått en rapport från Centrala driftledningen. Jag är förvånad över att inte någon representant för oppositionspartierna har nämnt det elkraftbehov vi måste täcka. Ändå är det inte ens ett år sedan vi hade ganska stark känning av elrestriktioner och stod inför hot om elransonering. Nu har vi på höstkanten fått ett hyggligt mått av nederbörd, som förmodligen har befriat oss från risken av en elransonering i år, men — ärade kammarledamöter — ingen kan i dag garantera att en ransonering inte behöver tillgripas i framtiden. För egen del är jag övertygad om att vi inom en treårsperiod kommer att få ransonering av elströmmen. Vi köpte under senaste vintern ström från Finland, Danmark, Norge och Tyskland för att klara upp situationen. Vi får inte inbilla oss att risken nu är över därför att det nyligen har regnat i Norrland. Jag är också förvånad över att man hyser sådan övertro på atomkraftverken. Det har kastats fram att Ritsems produktion endast kommer att uppgå till en trettiondel av ett kärnkraftsverks produktion. Hittills har dock inget kärnkraftverk i landet projekterats för mer än 750 megawatt. Det har sagts att det i Ringhals skall byggas fyra intill varandra, men bara två är beslutade. Ritsem ger 300 megawatt. Om man finner att dessa 300 megawatt bara är en trettiondel av produktionen i Ringhals räknar man inte vidare rätt. Under förra vintern importerade vi elström från alla de grannländer med vilka vi har kabelförbindelse. Vi importerade så mycket vi kunde få. Alla människor klagar över vår dåliga handelsbalans, och den blir väl inte bättre av att vi importerar elenergi när vi ännu har möjlighet att själva alstra den, såvida vi inte väcker upp opinioner av det slag som har skapats under senare år. Vi måste vara allvarligt bekymrade för såväl Vattenfalls som andras möjligheter att i fortsättningen svara för landets elförsörjning, när man har väckt upp opinioner mot utbyggnad av vattenkraft, mot uppförande av oljeeldade kraftverk och mot anläggning av atomkraftverk. Bygger man ett oljeeldat kraftverk, får man höra att man släpper ut för mycket svaveldioxid och sot. Bygger man ett atomkraftverk, påpekas riskerna för strålning, som naturligtvis finns, och det görs även anmärkningar mot att man är nödsakad att släppa ut varmvatten därför att man inte får närlokalisera ett atom kraftverk vid en större stad, där varmvatinet kunde tillvaratas. Det sägs att vi måste värna om våra tillgångar av frisk luft och rent vatten, men hur man än resonerar finns det ingen möjlighet att hävda att ett vattenkraftverk på något sätt utgör ett hot mot människors hälsa. Det vatten som rinner ut från turbinerna är inte farligare än det som rinner in, och ingen kan dö av utdunstningar eller utsläpp från en vattenkraftstation, medan det finns risker med varje annat slag av kraftalstring. För att tillgodose elförsörjningen har man under senare år försökt introducera gasturbiner, som är dyra i drift men som medger en snabb exploatering. Nu har de hälsovårdande myndigheterna framställt anmärkningar också mot gasturbinerna och i vissa områden förbjudit att sådana etableras. På vilket sätt skall vi då klara svenska folkets försörjning med elenergi? Den prognos som har publicerats ger en klar uppfattning om behovet. Vi har under 1970 en produktionskapacitet om 11 340 megawatt eleffekt. CDL räknar med att det år 1980 kommer att behövas 25 300 megawatt eleffekt. Det betyder att vi måste multiplicera dagens kapacitet med ungefär 2,3 för att vi skall komma fram till behovet år 1980. Det betyder, klarare uttryckt, att den elalstringskapacitet som byggts upp i vårt land från 1900-talets början till dags dato måste mångfaldigas 2,3 gånger mellan 1970 och 1980 för att vi skall klara upp situationen. Här sitter vi och resonerar som om detta bara vore små bagateller. Jag vågar emellertid säga att den svenska kraftproduktionen aldrig har ställts inför ett mer gigantiskt projekt än att täcka det försörjningsbehov vi får under de närmaste tio åren. De som har yttrat sig här i kammaren nonchalerar fullständigt den synpunkten i sina re sonemang. De tycker bara att man inte får bygga ut det aktuella kraftverket, och kommer det upp ett annat projekt, får inte heller det förverkligas. Vilket förslag som än läggs fram reser de grupper som alltid protesterar invändningar och får med sig ett tillräckligt antal politiker som söker hindra utvecklingen. Man kan fråga sig, ärade kammarledamöter, var ansvarskänslan inför den uppgift som förestår ligger. Det är dock vår uppgift att se till att industrin såväl som samhällsutvecklingen i allmänhet får tillgång till de effekter de behöver. Jag är medveten om att man kan säga — man har också gjort det; herr Tobé gjorde det — att det har slösats med elenergi. Jag vill gärna understryka att man gör det. Jag beklagar att man en gång i tiden förde en våldsam propaganda för uppvärmning med elektrisk energi. Frågan var enligt min mening absolut för tidigt väckt. Vi borde vara medvetna om att vi hade användning för den elektriska energi vi kunde skapa utan att använda den så orationellt som till eluppvärmning. Om vi är medvetna om att ett kondenskraftverk endast utnyttjar oljans energiinnehåll till ungefär 40 procent för att driva en generator, som sedan skall lämna elektrisk energi för uppvärmning, och vet att man direkt för uppvärmning kan använda oljans energiinnehåll till 85 procent, är det lätt att räkna ut att man är inne på fel väg. Naturligtvis är det miljövänligt. Men om miljövänligheten vid användningen av den elektriska energin ändå är beroende av att man har skapat denna energi genom att elda upp oljan har man inte vunnit så förfärligt mycket. Det verkligt miljövänliga i det stycket är en kombination mellan fjärrvärmeverk för städerna och samtidigt en hygglig elförsörjning. Att vi inte har kommit längre i det stycket har berott på att man så välvilligt har försökt ställa alla medel på kapitalmarknaden till förfogande för industrin och i stora drag hindrat städerna att få tillgång till kapital för att snabbt kunna bygga ut fjärrvärmeverk. Där har vi annars en utmärkt möjlighet till räddning både av luftens miljö och en elproduktion, som jag är förvånad över att man inte starkare har betonat. Vi har därför enligt min uppfattning anledning att tänka oss för noga. Man frågar varför man skall bygga ut vattenkraften. Jag vill som svar säga att den som känner till hur det förhåller sig är väl medveten om att såväl under olika tider av året som under olika tider av dygnet har man starkt behov av variationer i produktionen. Då finns det inget hittills känt medel som är mera lämpat för denna variation än just vattenkraften. En vattenkraftsturbin tar inte på något som helst sätt skada av att man varierar tillrinningen till den. Det enda som sker är att man förändrar kapaciteten i generatorn beroende på hur mycket vatten som rinner i den för tillfället. Däremot utgör varje annan reglering, t.ex. den som äger rum i ett ångkraftverk, en påfrestning på verkets konstruktion som man inte helt kan blunda för. Vi har vid flera tillfällen konstaterat att driftsäkerheten vid våra ångkraftverk inte är den som vi vill ha. Inte minst i Stenungsund har man råkat ut för åtskilligt bryderi i det stycket som borde göra oss klart medvetna om att inie allt är så väl beställt som det borde vara på den kanten. Däremot har vattenkraften en pålitlighet som ligger på mer än 99 procent, så nära 100 som man över huvud taget kan komma. Detta beror helt naturligt på de olika slag av konstruktioner som det rör sig om. En vattenturbin roterar med ungefär 200 varv i minuten under det att ångkraftverks ångturbin roterar med 3 000 varv i minuten. Ett ångkraftverk uppvärms också av ångan till låt mig säga 540 gra der och alla de olika komponenterna utsätts för mycket stora påfrestningar vid dessa variationer. När vi nu vel ati vi har behov av dessa variationer vid både olika tider av dygnet och olika delar av året måste det väl stå klart att vattenkraften är klart överlägsen. Man säger också att man är förvånad över att man först har avstyckat ett stort område här uppe som nationalpark men sedan har naggat det i kanten. Jag tror att detta beror i hög grad på att vi inte var medvetna om att vattenkraften skulle behöva utnyttjas i så stor utsträckning och så snabbt som skett. Man tänkte inte på att i tid bygga tillräckliga dammar högst uppe i fjällvärlden för att tillvarata det vatten, som naturen faktiskt gett oss. Åtskilliga vårflöden och översvämmningar hade kunnat hindras, om man i tid byggt fler dammar. Det är först under de senaste åren som man kommit underfund med betydelsen av att bygga dessa dammanläggningar. Detta är inte meningslöst utan man har därvid tillfälle göra för en rationell hushållning nödvändiga regleringar, och varför skall vi inte kunna tänka oss en rationell hushållning? Det kan väl ändå inte vara något fel i det. Det sägs att man inte får skövla naturen hur som helst. Men det har hittills inte funnits, ärade kammarledamöter, någon människa på detta jordklot som lyckats försörja sig utan att på något sätt och i något avseende utnyttja något av vad moder jord har att bjuda. Varken människor eller djur har hittills kunnat klara sig utan utnyttjande av någonting av det jordklotet kan ge. Därmed vill jag inte att någon skall tro att jag saknar sinne för naturen ty det gör jag inte, men jag är också medveten om att ingrepp kan göras på olika sätt, varvid man bör välja de minst skadliga. Ärade kammarledamöter, jag kommer då till den uppfattningen att det på lång sikt minst skadliga är att bygga ut vat tenkraften, som är fördelaktigare än såväl oljesom atomkraften. Vi kommer inte ifrån strålningsriskerna från de nu kända atomkraftverken och inte heller svaveldioxidriskerna vid ångkraftverken, även om vi är medvetna om att det måste till stora reningsmöjligheter. Helt kan vi inte eliminera en viss nedsmutsning. Men någon nedsmutsning från vattenkraftverken som inverkar på naturen finns inte. Jag medger att naturens utseende ändras men gör det inte på så sätt att den på lång sikt skadas. Där finns en väsentlig skillnad. Jag hoppas att vi kunde diskutera dessa tekniskt invecklade problem med en något annan ton än den som i regel använts i denna debatt. Enligt min mening har vi inte anledning att känna oss till freds med att vara så föga hemmastadda i de frågor vi diskuterar och med att vi har så oerhört stor brist på möjligheter till sakkunnig bedömning vid riksdagens behandling av dessa frågor, ty sådan bedömning saknas. Vi kan inte förneka att riksdagen behöver ett instrument som innebär tillgång till teknisk expertis, och hade vi fått en utredning från ett sådant instrument skulle den här debatten inte ha gestaltats som nu skett. Jag har fått en känsla av att åtskilliga av partierna är medvetna om att det är mycket populärt att tala om naturoch miljövård, och därför tar man till de stora orden för att visa att man kan leva upp till det intresset och att man vill slå vakt om naturen. Men om man räknar med realiteter och på något sätt ändå vill använda dessa nyttigheter måste man nog tänka sig för mer än en gång, innan man säger att utvecklingen måste stoppas. Jag är övertygad om att vi nu inte diskuterar kraftverksutbyggnader av det här slaget för sista gången, men det skulle glädja mig om vi kunde få en mera saklig behandling i fortsättningen. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till jordbruksutskotteis hemställan. Jag skulle också vilja säga några ord om ytterligare en detalj. Det har talats rätt mycket om kalkyler och man har velat påvisa, att detta kraftverk inte ens kan betala kostnaden för en väg. Härtill vill jag säga att när detta skrevs i den föreliggande utredningen rörde det sig om en tidpunkt, då man i ett oljeeldat aggregat kunde framställa den elektriska energin per G-kal. för 6— 7 kronor. I dag kostar det 14—15 kronor. Det finns ingen jämförelsesiffra beträffande atomkraftverken, ty där är driften annorlunda och anläggningskostnader oerhört mycket större. Tidigare beräkningar, enligt vilka vi skulle få fram kärnkraftelektricitet för ungefär en miljon per megawatt, har redan visat sig vara felaktiga. Det förslår inte på långa håll. De fördyringar som där har konstaterats i Amerika visar klart att prisläget inte är vad man trodde att det skulle bli — och vi har ännu inte ett enda kärnkraftverk i gång här i Sverige. Vi trodde att vi skulle ha driften i gång i Marviken. Ingen kan väl säga annat än att det var en besvikelse att detta inte lyckades. Anläggningen kan både förklaras och försvaras, men jag skall inte gå in på den saken nu. Den anläggning som närmast därefter skulle tas i bruk var Simpvarp eller Oskarshamnsverket, men där är man redan på det klara med att det blir en försening på ett år. Driften där skulle ha varit i gång i augusti, men vi får vara belåtna om den kan komma i gång nästa augusti. Ringhalsverket, som skulle komma därefter med sitt 750-megawattaggregat, får också en försening på omkring ett år. Den reaktortank som beställdes från England har man vid översyn förstått att man inte klarar, och den har därför fått skickas vidare till Japan. Ingen skall tro att nya anläggningar av detta slag projekteras och skapas i en handvändning och att det sedan bara är att sätta i gång för att få elkraft. Den förändring som har skett i programmet för den svenska elförsörjningen är av det slaget att vi har anledning hysa allvarliga farhågor för att vi under de närmaste åren måste räkna med stora risker för elransonering. Härtill kommer sedan att den expertgrupp som en gång kritiserade och kasserade Marvikenanläggningen och den typ av reaktorer som fanns där har en annan uppfattning i dag. Nu säger man att vi skall vänta och i stället bygga fusionsreaktorer. Vi måste klara elproduktionen på annat sätt. Jag vill i sammanhanget säga att det minsann inte är lätt att sitta i regeringen och ta ställning till experternas utlåtanden om hur dessa frågor skall lösas, när t.o.m. teknikernas uppfattning varierar starkt från gång till annan i sin bedömning av vad som är det bästa. Men när det gäller driftsäkerheten och vetskapen om var man står kan man med största förtröstan bygga ut vattenkraften, ty den har den svenska elindustrin lärt sig att handskas med. För andra kraftverk räknar man med en avskrivningstid på 40 år, och det kan då vara glädjande att höra att vi har vattenkraftverk som har varit i drift i 80 år. Mot den bakgrunden blir också kalkylerna litet annorlunda. Driftsäkerheten för vattenkraftverk är sådan att det inte finns den minsta anledning att underskatta de fördelar som vattenkraftverken har. Herr talman! Jag yrkar ännu en gång bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Henningsson, som är vår erkände specialist på dessa frågor, fann det egendomligt att vi inte har talat om kraftbehovet tidigare, men jag tog faktiskt upp den saken i mitt anförande. Här gäller det dock inte den frågan, utan här diskuterar vi ett ingrepp i nationalparken. Jag vet att behovet av elkraft är växande enligt de prognoser som gjorts, och jag har också hört talas om den CDL-prognos som finns tillgänglig för herr Henningsson men inte för oss andra. Jag vet att den rapporten är pessimistisk och att detta kan inge oro. Men man har sig själv att skylla, eftersom man har uppammat detta behov av elkraft. Vi skulle kanske ha kunnat ta det litet lugnare. Detta medgav också herr Henningsson. Eftersom jag nu har ordet vill jag passa på att också nämna en annan sak. Herr Häll fick ju här betyget att hans anförande var sympatiskt framfört — vilket det också var — men det innehöll ändå litet av förmynderskap för samerna. Herr Häll sade att samerna är kvar därför att renarna är kvar. Men de är inte kvar bara därför. De har bestämt sig för att de vill vara kvar. Jag har ingenting emot lappbyar. Det finns ju sådana byar med egnahem osv., och i den mån behov därav finns i området skall det naturligtvis också byggas nya sådana. Så några ord till jordbruksministern, som här åberopade vattenfallsstyrelsen. Också jag menar att Vattenfall skall hålla på sina intressen. Men, säger jordbruksministern, Vattenfall hänvisar ju bara till vad vattendomstolen framhållit beträffande rennäringen. Ja, så är fallet beträffande första sidan av de handlingar, som Vattenfall tillställt oss. Längre fram i dessa har Vattenfall emellertid ägnat ett helt stycke åt renskötseln, vilket börjar med orden »Sörkaitums lappby förfogar idag över 31100 hektar sommarbetesland». Man framhåller vidare hur liten förlust det gäller och gör den bedömningen att verksamheten kan förläggas till annat håll. Denna bedömning måste vara Vattenfalls egen, och därvidlag har man såvitt jag kan se icke åberopat någon sakkunnig. Problemet att naturens värde inte kan uppskattas i pengar är något som man brottas med över hela världen. I Vägplan 70 har man tagit ett nytt grepp på denna fråga. Där talas dels om kvantifierbara kostnader, dels om icke kvantifierbara kostnader. Till de kvantifierbara kostnaderna hör mark, grus osv. som utnyttjas, byggande av broar osv. De icke kvantifierbara kostnaderna utgörs av den miljöskada man åstadkommer. Denna kan man i vissa fall beräkna, om man har olika områden att välja mellan. När det gäller utbyggnad av vattenkraften är vi emellertid självfallet hänvisade till sådana områden där vatten rinner från en högre nivå till en lägre.
Herr talman! Jag vill kommentera två frågor som herr Hennningsson tog upp. Han påstod inledningsvis att det är mycket litet av sakkunskap representerad i miljödebatten. Det skulle bara finnas små grupper ute i samhället, som skapar opinioner, och vissa politiker skulle försöka rida på dem. Han framhöll gång på gång att han ser ganska föraktfullt på grupper som i samhället talar högt om olika miljöförhållanden. Jag uppfattar dessa »>grupper» på ett helt annat sätt. Det förekommer, såsom jag framhöll i mitt första anförande, något av en väckelse i det här sammanhanget. Människor i olika åldrar, runt om i vårt land, med olika yrkesmässig bakgrund har tillsammans kommit fram till att vi under kommande årtionden inte får resonera och besluta lika krasst som vi kanske gjort tidigare, då naturvärden betraktats som ett slags gratistillgångar.' Deras budskap är att vi inte får förstöra oersättliga naturvärden för att tillgodose kortsiktiga ekonomiska intressen. Det gäller miljöfaktorer som vattnet, luften, bullret, naturen och mycket annat. Herr Henningsson gör ett stort misstag när han talar om de här människorna som om de vore små sekter som dessutom skulle sakna »ansvarskänsla». Jag finner tvärtom deras ansvarskänsla inför framtiden vara större än herr Henningssons. Den andra punkten gällde vad Ritsemutbyggnaden ger i jämförelse med ett kärnkraftverk. Jag tycker att herr Henningsson själv utomordentligt väl bevisade att man inte under 1970 och 1980-talen kan satsa på en utbyggnad av vattenkraften för att klara den väldiga ökning av elkonsumtionen, som då kommer att inträffa. De utbyggnader vi nu kan göra kommer genomgående att ge endast marginella tillskott. Herr Henningsson frågade, liksom tidigare jordbruksministern, hur man kan komma fram till att Ritsem ger bara en 1/30-del av vad Ringhals kärnkraftverk ger fullt utbyggt, vilket jag påstod i mitt första anförande. Jag har under debatten låtit kontrollera siffrorna via Vattenfall och jordbruksutskottets sekretariat. Läget är följande. Ringhalsverket ger, enligt uppgift, fullt utbyggt 3200 megawatt under 5000 timmar, vilket gör 16 miljarder kilowattimmar per år. Ritsem ger enligt Vattenfalls papper, lagda på riksdagens bord häromdagen, 0,5 miljarder kilowattimmar per år. Vid en jämförelse mellan dessa siffror kommer man fram till samma slutsats som den jag redovisade redan för två timmar sedan; att Ritsem årligen ger ungefär en 1/30-del av den energimängd, som Ringhalsverket ger fullt utbyggt. Detta är fakta, herr Henningsson.
Herr talman! Herr Henningsson sade att ingen företrädare för något parti har sagt något om det framtida behovet av elkraft och om den situation som vi för närvarande befinner oss i i olika avseenden. Jag vet inte om herr Henningsson då var närvarande, men jag har i två olika inlägg i dag tagit upp dessa frågor. Jag sade dessutom att regeringen borde ta sig samman och lägga fram en ordentlig plan för försörjningen på detta område, eftersom den oerhört stora väntade tillväxten av elkraftsbehovet i vårt land kräver en mycket stark beredskap. I centern har vi ej direkt sagt nej till Ritsemprojektet. Men att Ritsemoch Kaitumprojekten har ett samband kan inte bestridas. Vattenfallsverket har klart sagt ifrån detta, och när nu regeringen åberopar vattenfallsverkets planer ligger ju Kaitumprojektets utbyggnad med i de planerna. Det är detta som vi inom centern inte kan vara med om — det är därför som vi vill ha en samlad plan. Om en sådan plan står det emellertid ingenting i propositionen, och vi har därför gått emot denna.

Herr talman! Herr Tobé säger att vi har oss själva att skylla i vattenfallsverket därför att vi gjort propaganda för elvärme. Jag går gärna med på att det var fel att göra det — det är min uppfattning — men eluppvärmningen har hittills haft mycket liten omfattning. Av de 11300 megawatt som totalt åtgår för försörjningen är det endast 720 megawatt som åtgår för eluppvärmningen. Ännu har detta alltså inte förorsakat så stor skada, men jag går som sagt med på att det var en felaktig satsning. — Detta kan emellertid inte förringa det utbyggnadsbehov som finns. Det är bråkdelar av utbyggnaden som här kommer på tal. Till herr Ahlmark vill jag säga, att när jag talar om politiker som försöker rida på opinionens vind, så kan jag inte komma ifrån detta intryck då jag lyssnar på herr Ahlmark. Det finns ingen möjlighet att komma till någon annan uppfattning än att herr Ahlmark i mycket stor utsträckning ägnar sig åt detta. Jag vill inte på något sätt uttala mig med förakt om dem som slår vakt om miljön. Vi måste emellertid lära oss att ta hand om båda delarna. Vi kan icke för miljöns skull säga att all utbyggnad i vårt land härmed måste upphöra: vi får inte bygga industrier, vi får inte bygga elanläggningar, vi får inte bygga kommunikationer, vi får över huvud taget inte bygga någonting för miljöns skuil. Balans, inte hysteri, herr Ahlmark — då gagnar vi bäst begreppet miljö och naturvård. Där är vi faktiskt på väg in i ett skede som det enligt min mening inte är vettigt att fortsätta i. Det är möjligt, herr Jonasson, att jag glömde att herr Jonasson uttalade viss oro för hur det skulle gå i fortsättningen. Men vad jag ändå kunde konstatera var att ingen hade gjort sig besvär med de belastningsprognoser som ändå tydligen finns tillgängliga för dem som vill utnyttja prognoserna. Där kan man få belägg för vilket behov vi kommer att ha i fortsättningen. Det är från dessa utgångspunkter, herr Jonasson, som jag tycker vi får ådagalägga mer ansvar än att bara föra resonemanget på miljösidan och bortse från den situation vi befinner oss i. Vem vill ta ansvaret för om vi inte klarar försörjningen för vår industri? Vem vill ta ansvaret för om någon som installerat elvärme i sin villa får sitta och frysa? Jag undrar om man inom oppositionen är pigg på att säga: Detta tar vi ansvaret för, ty vi har varit med om att avstyrka det och det projektet. Det är inte riktigt så man får handla Man måste veta vad man gör.
Herr talman! Herr Henningsson förnekade inte riktigheten av mina siffror — han har följaktligen instämt i dem. Men han använde ett ord som jag tycker att han skall få äta upp nu och i framtiden. Han sade att det var »hysteri» att argumentera på det vis som jag gjort. Jag har argumenterat utifrån ungefär samma värderingar som naturvårdsver ket gjort, som hela den samlade oppositionen framfört i sina partimotioner, som en rad miljövårdsorganisationer givit uttryck åt i olika framställningar och som en rad skribenter i miljöfrågor skrivit om under de senaste veckorna. Denna samlade, stora opinion, som jag inte tvekar tro är en majoritetsopinion i Sverige, får i dag glåpordet över sig: hysteri.

Herr talman! När det gäller beräkningarna rörande driften i kärnkraftverken och i Ritsem beror det, herr Ahlmark, på hur man räknar. Jag har resonerat om effekt och herr Ahlmark har resonerat om energi. Jag är inte säker på att herr Ahlmark kan skilja på dessa två begrepp, men det kan jag. Om jag driver kraftverket där uppe lika länge med samma effekt får jag ut detsamma, men däremot är det fråga om olika driftstider. Sedan kan det inte förnekas, herr Ahlmark, att det under det senaste året kommit i gång resonemang, som jag betecknar som uttryck för hysteri. Därmed har jag inte sagt att herr Ahlmark varit hysterisk, men jag säger att det gått hysteri i naturvårdsoch miljövårdsdebatten och att alltför liten sakkunskap lagts i den. Nästan samtliga politiska partier har varit rädda för att klart säga ifrån att de inte är beredda att följa i alla stycken. Härvidlag måste vi förr eller senare, herr Ahlmark, säga att vi vill ha balans på detta område såväl som på alla andra områden.
Herr talman! Den lilla redogörelse som herr Henningsson gav oss över kraftbehovsprognoserna var egentligen ytterligare ett argument för vad jag framförde tidigare, nämligen att vi behöver revidera freden i Sarek. Vi behöver ännu en gång ta upp alla dessa problem till behandling, och jag vädjar till jordbruksministern att ta initiativ till en sådan sammankomst. Inför det oerhörda kraftbehov som herr Henningsson talade om kan vi i dag konstatera att Ritsem betyder oändligt litet. Det är väl av denna orsak vi i dag sätter oss emot projektet. Men jag erkänner att argumenteringen är litet farlig, eftersom vi där opererar med samma metod som Vattenfall gör i andra riktningen; vi säger att det betyder så litet av krafttillskott att det skall få vara kvar, medan Vattenfall hävdar, att det betyder så litet ur arealsynpunkt ati vi gott kan göra en utbyggnad. Vi behöver någon som löser denna tvist. Vi behöver diskutera igenom problemet riktigt grundligt. Jag vädjar, som sagt, till jordbruksministern om att ta initiativ till detta. Utanför protokollet berättade jordbruksministern för mig att diplomet för välskötta nationalparker omhänderhas av domänstyrelsen. Det kommer alltså an på denna att vidta åtgärder, men jag hoppas att jordbruksministern kan må bra ändå!

Herr talman! Jag skall gärna gå med på att de 300 megawatt vi talade om är en liten siffra. Men jag förmodar också att herr Wachtmeister hörde min redogörelse för vilka behov man har av vattenkraft för korttidsregleringar under dygnets olika tider såväl som för olika årstider. Då är inte dessa 300 megawatt så obetydliga, herr Wachtmeister. Då kan de utgöra en tillgång som är verkligt värdefull. Jag håller gärna med om herr Wachtmeisters förslag om att vi borde ha möjligheter att diskutera igenom hela problemet. Jag är förvånad över att inte Vattenfall och även andra kraftproducenter mera högljutt givit uttryck för sin svårighet att i fortsättningen klara dessa saker, ty vi befinner oss verkligen i en sådan situation.
Herr talman! Om vi rör oss enbart med dagens problem kan jag säga att även om Ritsem varit utbyggt och även om vi haft Kaitumöverledningen, hade, för avhjälpande av den elkraftsbrist vi led av förra året, just dessa småmagasin betytt rätt litet.

Herr talman! Trots mitt beslut att inte säga mera i denna debatt vill jag dock på grund av herr Henningssons inlägg yttra några ord. Jag har gång på gång lyssnat till herr Henningsson under de år vi varit tillsammans i denna kammare. Han har talat om samma saker. Jag tycker mig ha hört dessa sifferuppgifter om elkraften i det oändliga. Han har påpekat elkraftens överlägsenhet när den kommer från vattenfall. Vi motsäger honom inte på den punkten. När han så starkt betonar att det inte blir några föroreningar när man tar elkraften från vattenfall vill jag dock tala om att jag under olika tider av året har rest i områden där regleringsmagasin finns och jag har sett kraftverksavloppstunnlar. Allt detta har jag upplevt som förorening. Ingen vet heller vilken inverkan vattenfallens utbyggnad har på klimatet. Indirekt kan vattenmagasinen betyda oerhört mycket också för nedfallet av förorenade ämnen och för nederbördens och markernas surhetsgrad. Detta är inte utforskat, men jag tycker inte att herr Henningsson så kategoriskt skall påstå att det inte blir några föroreningar. Hela min barndomsbygd är förorenad av vattenkraftsutbyggnaden. Där är stenmassor, betongmassor, förändrade stränder, ett annat fågelliv och ett annat djurliv vid stränderna. Finns det inte en själsligt upplevd förorening som vi har fått på grund av elkraftsutbyggnaden? Jag protesterar inte mot utbyggnaden av vattenfallen — den har varit nödvändig — men jag tror att man skall vara försiktig när man påstår att den inte har inneburit några föroreningar. Det är väl inte bara den smuts som man får i sig när man andas som betyder något — det som gör att man blir nedstämd i själen upplever många människor också som en förorening. Herr Henningsson påpekar gång på gång sin sakkunskap. Jag tror på den. Men när han påstår att ingen annan än han själv har lämnat några tillförlitliga sifferuppgifter tycker jag det är beklämmande. Det är nästan vemodigt att höra honom säga: Detta vet jag men ingen annan. Jag håller med honom om att riksdagen behöver rådfråga expertis. Men den expertis som vi har haft tillgång till har inte helt gått på herr Henningssons linje. Jag tror att herr Henningsson bör tänka sig för innan han upprepar de argument som han har anfört.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn har frågat chefen för handelsdepartementet om han är beredd att skyndsamt överväga en väsentlig förstärkning av hantverksoch industrilånefonden samt av administrationsbidragen till företagarföreningarna i syfte att ge de mindre och medelstora företagen tillfredsställande utvecklingsmöjligheter. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Jag är ense med interpellanten om den mindre och medelstora industrins stora betydelse för vårt näringsliv och vikten av att ifrågavarande företag bereds ökat utrymme på kreditmarknaden för att kunna realisera sina investeringsplaner. Mot denna bakgrund har i propositionen nr 165 år 1970, som riksdagen nu behandlar, föreslagits en förstärkning av statens hantverksoch industrilånefond med 20 miljoner kr. på tilläggstat I för detta budgetår. I detta sammanhang vill jag också peka på de förslag som på finansministerns föredragning har lagts fram i syfte att väsentligt höja AB Industrikredits och AB Företagskredits upplåningskapacitet. Genom att denna kapacitet i stort sett fördubblas kommer bolagens möjligheter att under de närmaste åren förse de mindre och medelstora företagen med långfristiga krediter att vidgas i takt med kreditmarknadens möjligheter. Jag vill tillägga, att även lokaliseringsstödet i betydande omfattning kommer mindre och medelstora företag till godo. Herr Eliassons påstående att bristen på lånemedel hos företagarföreningarna skulle ha inverkat menligt på de lokaliseringspolitiska strävandena har enligt min uppfattning inte stöd i gjorda erfarenheter. na Öövervägs för närvarande i det pågående budgetarbetet. Avsikten är att resultaten av dessa överväganden skall redovisas i 1971 års statsverksproposition.
Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra mitt tack för svaret på interpellationen. Jag är glad över statsrådets uttalande att han är ense med mig om den mindre och medelstora industrins betydelse för näringslivet och om behovet av att dessa företag bereds ökat utrymme på kreditmarknaden för att kunna realisera sina investeringsplaner. Företagarföreningarna har som låneförmedlare och serviceorgan fått en allt större betydelse under senare tid för de mindre och medelstora företagens utveckling. Det beror bl.a. på strukturförändringarna i samhället, som kräver att man försöker åstadkomma en anpassning till bl.a. handelspolitik och arbetsmarknadspolitik, att man uppmärksammar marknadsföringsproblemen . mer än tidigare, etc. Det betyder också att föreningarnas administrativa uppgifter undan för undan har ökat. Produktionen blir, även i de mindre och medelstora företagen, alltmer kapitalkrävande. Det leder också till att föreningarna måste lägga ner mer arbete än förr på låneärenden — det gäller både direktlån och lånegarantier — för att man skall undgå förluster. Dessutom har för företagarföreningarna i berörda län tillkommit att de också har att ta befattning med lokaliseringsärenden. Över huvud taget har föreningarna som låneförmedlare och serviceorgan fått väsentligt vidgade uppgifter. Trots strävandena att aktivisera näringspolitiken är det väl ingen överdrift att säga att föreningarna inte har fått de resurser som skall till om de skall kunna fylla sin viktiga uppgift. Det är beklagligt att så inte har skett, eftersom dessa företag spelar en mycket viktig roll för sysselsättningen och välståndet i detta land. Kreditläget tillhör inte de frågor som inrikesministern handlägger. Därför skall jag fatta mig helt kort. Vi har sedan länge en utomordentligt hård kreditåtstramning och en rekordhög räntenivå. Jag hoppas att vi inom en mycket snar framtid skall få lättnader på dessa områden och en sänkning av diskontot. Förenta staterna, England, Västtyskland och Frankrike är bland de länder som har genomfört diskontosänkningar. Nog förefaller det vara på tiden att Sverige följer med i denna utveckling.

Regeringen har glädjande nog ställt 100 miljoner till förfogande för Industrikredit och Företagskredit. Men om man studerar detta litet närmare skulle jag tro att det i en hel del fall gått till så att man lyft av byggnadskreditiv. Den reella effekten har väl kanske inte blivit så stor som man skulle ha önskat. Men detta är som sagt bara en gissning. I detta sammanhang vill jag också fästa uppmärksamheten på frågan — jag vill särskilt be inrikesministern Ööverväga detta, som inte är någon ny synpunkt från vårt parti — om man inte i tider av kreditåtstramning måste ge garantilånen något slags prioritet. De hårda kreditrestriktionerna och tendensen till minskad lönsamhet för framför allt de stora affärsbankerna gör att dessa inte är så intresserade av garantilån — detta är ju ingen hemlighet — särskilt som räntan om jag inte minns fel är 9,5 procent. Jag vill inte påstå att den räntan inte är fullt tillräcklig; jag bara konstaterar hur det är i nuvarande läge. Det är detta som ligger bakom min interpellation.

Det är bakgrunden till min interpellation, där jag också begärt att man skulle ta upp frågan om en förstärkning av hantverksoch industrilånefonden. Jag är glad över att inrikesministern, efter det att interpellationen väcktes, lade fram förslag om en förstärkning med 20 miljoner kronor. Det bör hälsas med tillfredsställelse, eftersom företagarföreningarna har ett så stort lånebehov. Det gäller inte minst mitt eget läns företagarförening, som har fått bara ungefär 1 miljon av de 4 miljoner man bedömer sig behöva för att tillgodose det beräknade lånebehovet, men det föreligger svårigheter också på andra håll i landet. Jag är personligen övertygad om att man borde ha beslutat om en större förstärkning än den som inrikesministern nu föreslår, men jag tänker inte orda mycket om det. Som framgår av det särskilda yttrandet kan det vara lämpligt att nu godta inrikesministerns förslag. Vi får ju om en månad bättre möjligheter att överblicka lånebehovet fram till budgetårets slut, och då kan vi återkomma i samband med behandlingen av tilläggsstat II, såsom också framhålls i det särskilda yttrande som är fogat till statsutskottets utlåtande. Inrikesministern har inte velat gå närmare in på frågan om en förstärkning av administrationsanslaget, och jag kan i viss mån förstå honom, eftersom han nu är sysselsatt med budgetarbete inför nästa års statsverksproposition. Jag vill bara uttala den förhoppningen, att inrikesministern uppmärksammar de problem som jag berörde i interpellationen och som gör det svårt för föreningarna att bedriva en så omfattande verksamhet som är nödvändig med tanke på de anspråk som de mindre och medelstora företagen reser både på lån och på service. Om riksdagen inte ger någorlunda tillfredställande anslag, blir resultatet bara att landstingen får skjuta till så mycket mer det är den utveckling vi kan iaktta på många håll. Men jag hoppas som sagt att inrikesministern, som jag tror ägnar de här frågorna stor uppmärksamhet, kommer att överväga frågan om en förstärkning till nästa år.
Herr talman! Vi har under de senaste månaderna, när det varit kärvt på kreditmarknaden, kunnat lägga märke till att anspråken på statliga lånemedel är mycket större än förut. När vi behandlar framställningar om lokaliseringslån finner vi att företagen begär att få en större andel av de totala investeringarna täckta genom statliga lån. Ett annat förhållande som vi kunnat iaktta i samband med utlåningen via företagarföreningarna är att man har en benägenhet att begära större lånebelopp och längre amorteringstider. Detta är ett uttryck för att man vänder sig till staten för att kompensera det kapital som man ej lyckats uppbringa på den allmänna lånemarknaden. Det är självfallet angeläget — och här vill jag gärna ansluta mig till vad herr Eliasson i Sundborn säger — att de mindre och medelstora företagen inte glöms bort av kreditinstituten utan att även deras situation blir vederbörligen beaktad. Vi kan nämligen omöjligen anse att staten i ett sådant läge skall kompensera den minskning som sker av lånen från kreditinstituten. Jag menar emellertid att de 20 miljoner kronor som nu har föreslagits på tilläggsstat bör öppna rätt betydande möjligheter därvidlag. Kunde vi också se någon vilja på annat håll att hjälpa till med finansieringen, borde detta inte vara något större prohlem.

Herr talman! Under remissdebatten tog jag upp de problem för de mindre och medelstora företagen i den kärva kreditmarknaden som framkommer i herr Eliassons i Sundborn interpellation.

Föreningarna har till uppgift att bedöma, om framställningarna är skäliga. Inom företagarföreningarna har vi alltid ansett att företagen i första hand bör försöka lägga sina lån i bank. Under hela detta år och föregående år har emellertid bankerna haft allt mindre kapital att låna ut till de mindre företagen. Redan i våras tog vi upp dessa problem i motioner och interpellationer. Det är inte tillfredsställande att denna grupp av företag, som betyder så mycket för svenskt näringsliv, får dra det tyngsta lasset så fort läget på kreditmarknaden skärps. Det måste på något sätt skapas andra kreditvägar. Den debatt som har förts under sommaren och de protester som med rätt eller orätt har riktats mot vissa företagare har givit den mindre och medelstora företagsamheten en känsla av att man är trängd i både praktiskt och principiellt avseende. Företagarna känner inte att de anses göra en ordentlig insats. Det tycker jag självfallet är fel, men man uppfattar sin egen situation så. Herr Eliasson tog upp frågan om administrationsbidraget, som också är en mycket känslig fråga. När vi fattade beslutet om den nya organisationen av företagarföreningarna förutsatte statsrådet Rune Johansson, såsom också framkom i propositionen, att företagarföreningarna skulle få betydligt vidgade arbetsuppgifter. Det har de även fått. Tillskottet från staten i form av administrationsbidrag har emellertid inte räknats upp på motsvarande sätt, och här är företagarföreningarna för sin fortsatta existens helt beroende av landstingens välvilja. Jag hoppas att den kommande statsverkspropositionen åstadkommer en rimlig balans mellan statens och landstingens insatser. beslutsunderlag i tekniskt eller på annat sätt komplicerade frågor.

Herr talman! Kungl. Maj:ts proposition nr 194 har en ganska dramatisk inledning. I propositionen föreslås att tungvattenprojektet Marviken skall avvecklas. Därmed har man satt punkt för ett av de mest åtminstone i allmänhetens ögon uppmärksammade misslyckanden och dyrbara projekt som staten haft att arbeta med på näringslivets område, alltså ännu ett misslyckande. Vi har vant oss vid dessa misslyckanden, vant oss vid dem till den grad att hundramiljonbelopp endast föranlett en axelryckning. Det är farligt, när ekonomiska fadäser endast föranleder axelryckningar, det sprider sig till hela samhällsmaskineriet. Nu har emellertid axelryckningarna i detta fall för en gångs skull gjorts så eftertryckligt, att man skrivit en vitbok. Redan detta visar det allvarliga i situationen. Det visar också att regeringen genom denna vitbok i viss mån har erkänt sitt misslyckande. Jag har inget intresse av att diskutera i en längre debatt denna form av misslyckande. Men det skall vara möjligt för en riksdagsman att, när frågan kommer upp i riksdagen, behandla den, gå igenom frågeställningen, så att man kan se vad man har att lära för framtiden av ett misslyckande. Jag är väl medveten om, herr talman, att det finns många positiva sidor också när det gäller Marviken, bl.a. den forskning i detta sammanhang som har varit nödvändig för vårt land. Jag har inte möjlighet eller kompetens att tränga djupare in i denna materia, och jag vågar påstå att få eller ingen i denna kammare har den möjligheten. Femte avdelningen har med ledning av en noggrannare föredragning kunnat skaffa sig ett omdöme om vad som har hänt. Det har skett genom besök på Marviken, ledande personers föredragning och en presentation av vitboken.

Jag tänker på de mycket invecklade tekniska faktorerna i detta sammanhang. Utan tillgång till ett sådant material, utan en konkret redovisning för riksdagen går dei inte att göra de ekonomiska och politiska bedömningarna på ett tillfredsställande sätt. Jag vågar påstå att propositionen nr 194 är en för regeringen typisk nonchalant redogörelse, vari bortses från en rad fakta som borde ha presenterats inför riksdagen. Jag påstår att vitboken är en partsinlaga som inte är tillfredsställande och ställer klara krav på fakta i målet. Å andra sidan erkänner jag och är tacksam för att vi har fått en vitbok som i varje fall i någon mån har givit en förklaring i detta sammanhang, även om en hel del fortfarande är dolt för framtiden. Bakgrunden till moderata samlingspartiets nu framförda önskemål om en parlamentarisk undersökningskommission är inte att dra upp en ny kättarprocess i detta sammanhang och se några huvuden rulla. Regeringen har nog besvärligt ändå med sin företagspolitik i det här landet. I går diskuterade vi gruvan i Stekenjokk, och man kan peka på en mängd andra fall. Meningen är att försöka undvika ett upprepande, och detta är inte minst oppositionens uppgift i detta sammanhang. Det gäller att skapa bättre garantier för att svenska folket skall slippa utsättas för stora utgifter utan motsvarande effekter och inkomster för landet. Bakgrunden är vidare att garantera Sveriges riksdag tillräcklig insyn i den verksamhet för vilken den skall besluta om så stora anslag. Till sist måste man skingra den misstro hos allmänheten, som alltjämt kommer att finnas rörande denna fråga. Det gäller inte minst oppositionen, men framför allt den stora tekniska personal som själv upplevt 1960-talets svenska atomenergipolitik. På många håll är man djupt besviken och kritiserar regeringens handlingssätt. Det borde — och här kommer jag med ett förslag — vara självklart att beträffande stora frågor av exempelvis besvärlig teknisk karaktär en grupp parlamentariker får särskild och fortlöpande information om utvecklingen. Då finns det nödvändiga underlaget åtminstone inom en liten grupp. Låt mig nu återgå till Marvikenfrågan! Att gräva i det förflutna är aldrig särskilt roligt, om det inte finns ett positivt intresse av att lära för framtiden. Jag skall helt kort ta upp några synpunkter. Det var naturligt att Sverige började överväga tungvattenreaktorn i mitten av 1950-talet, eftersom denna då tycktes ligga väl framme på marknaden. Vi kunde utnyttja egna urantillgångar och därigenom vara oberoende av andra länder, vilket var värdefullt med tanke på känsligheten i vår militärpolitik m.m.

Redan Genéevekonferensen 1958 kunde med siffror visa att lättvattenreaktorn i fortsättningen skulle bli billigast. Vattenfall begärde strax därefter offert och ville bygga en liten lättvattenreaktor, men detta avvisades. Man kom tillbaka till frågan 1963 och framförde nya krav, men resultatet blev detsamma. Från riksdagen kom de första kritiska anmärkningarna våren 1960, från dåvarande högern och folkpartiet. Det gällde utvecklingsarbetets uppläggning, och man frågade sig om ditintills uppnådda resultat verkligen stod i rimlig proportion till de gjorda eller tänkta insatserna. Det begärdes en klarare målsättning för atomenergiprogrammet och en avgränsning gentemot industrins och bolagens uppgifter. även om man inte behandlat saken så, skulle enligt min mening en bättre avgränsning gett större frihet vid valet av reaktortyp. Samma vår kunde det konstateras att priset på uranet från Ranstad, alltså vårt eget, var ungefär 25 procent högre än världsmarknadspriset. Jag skall här inte uppehålla mig vid den rad av skrivelser, framställningar och uppvaktningar som har återgivits i vitboken. Jag har en känsla av att herr Ohlin kommer att ta upp några av de frågorna. Men 1965 hade vi i denna kammare en debatt om de frågorna, vilken byggde på två likalydande motioner, väckta av herr Åkerlund i första kammaren och av herr Carlshamre och mig i denna kammare, och den gick ut på att vi skulle avbryta Marvikenprojektet omedelbart och utreda möjligheterna för Marvikens utnyttjande för energiproduktion i andra former. Det var alltså exakt vad som nu har hänt. Om vårt förslag hade följts den gången, så hade vi åt vårt land räddat hundratals miljoner kronor. Vi hade då för de räddade pengarna kunnat ha en eller en och en halv färdig lättvattenreaktor — ja, kanske t.o.m. två reaktorer — i full drift. Som bekant har Oskarshamnsverket startat driften i dagarna. Jag begär inte nu av utskottets ärade talesman herr Lindholm att han skall framföra kammarens och riksdagens tack till herr Åkerlund, herr Carlshamre och mig för vårt framsynta förslag, som kammaren alltså fick redan för fem år sedan.

Företagsnämndernas förslag har sällan eller aldrig fått gå på remiss eller rådgivning till de tekniker som verkligen står bakom uppbyggnaden. Så länge detta fortsätter i samma anda kommer vi, när det gäller expertfrågor på hög teknisk nivå, att få uppleva nya Marvikenfall på andra områden av vårt näringsliv, även om det kanske inte kommer att röra sig om sådana jättebelopp som vi nu diskuterar. Jag vill också hänvisa till vad professor Torsten Gustavsson uppgav i Dagens Nyheter den 10 april 1968, där han starkt kritiserade det hemlighetsmakeri som förekommit och som gjort att AB Atomenergis alla nära medarbetare inte fick del av protokoll och viktiga handlingar av betydelse för Marvikenprojektets fortsatta utveckling och utbyggnad. Jag går vidare till nästa intressanta fråga, AB Atomenergis samarbete med industrin. Det är för näringslivet och för vårt land mycket viktigt och riktigt att statens institutioner söker samarbeta med vårt näringsliv och söker utnyttja näringslivets förmåga att klara viktiga utvecklingsarbeten. Samtidigt är en gemensam forskning av allra största värde, inte minst på områden som drar så oerhörda kostnader som elförsörjningsområdet. Men när man då medvetet etablerar ett sådant samarbete är det litet egendomligt att industriministern i uttalanden har försökt lägga ansvaret för misslyckandet i Marviken på ASEA. Nu står det ingenting om detta i vitboken, och det måste betyda att herr Wickman har ångrat sig, vilket ju kan vara förståndigt med hänsyn till det fortsatta samarbetet. Men vad sade ASEA innan beställningen på Marvikenanläggningen lades ut på ASEA? Jo, man sade att valet av reaktor var olyckligt i vad gällde tungvattenprincipen. Man uttalade sig för lättvatten och hade redan börjat arbeta med det och följde med stort intresse händelserna utomlands på detta område. I och med att statsmakterna valde tungvattenalternativet var det emellertid naturligt att ASEA — för att över huvud taget ha möjlighet att genomföra ett projekt, även om förutsättningarna var sämre — förklarade sig berett ati stå som mottagare för en beställning. Vad som sedan hänt är ju att ASEA och ASEA-atom fått order på fyra lättvattenreaktorer, som skall levereras inom ganska kort tid. Två skall levereras till Oskarshamn, där arbetena nu börjar bli färdiga, en till Barsebäck och en till Ringhals. Vad en del utomstående tekniker i dag ifrågasätter är huruvida det inte är bra djärvt att låta ASEA leverera alla dessa reaktorer utan att ha tillräcklig erfarenhet från något kärnkraftverk. Ett av dessa verk har — i mitt tycke mycket framsynt, trots att det satt långt inne — kompletterat anläggningen med en reaktor av annan typ, nämligen från Westinghouse, som verkligen i praktiken har en betydligt längre erfarenhet än ASEA på lättvattenreaktorernas område. Det är bara att hoppas att ASEA utan motsvarande praktiska erfarenhet skall klara sin uppgift. Vad som är skrämmande när det gäller Marvikenprojektet är ofullständigheten i den ekonomiska redovisningen, något som jag tycker inte kommit fram i vitboken. Enbart detta förhållande tycker jag är tillräckligt underlag för en begäran om en särskild parlamen tarisk utredning i denna fråga. Enligt den uppställning som görs i vitboken framstår det som om Marviken skulle ha kostat ca 500 miljoner kronor. Det är det intryck en vanlig läsare får beträffande tungvattenprojektet Marviken. Dessutom anförs att man fått så mycket av tekniskt kunnande att projektet därigenom kan vara värt sitt pris. Jag erkänner att det kunnande, som forskningsverksamheten i Marviken givit, är värt ett visst pris. Jag ställer emellertid frågan om det varit värt så mycket som blivit fallet. Jag vill till regeringens företrädare ställa följande fråga: Vilka är de verkliga kostnaderna för Marviken? Vilka i bilagorna 3 och 4 i vitboken angivna kostnader måste räknas in i kalkylen för Marviken? Det räcker inte med de i bilaga 4 angivna anläggningskostnaderna på 479 miljoner kronor, som egentligen hade bort betecknas såsom anslagskostnader. Jag begär ett svar på min fråga i samband med att vi nu debatterar detta spörsmål. Hur stora samlade kostnader har tungvattenprojektet dragit? Hur mycket kan det vidare beräknas att teknikerna kunnat ha nytta av och hur mycket är bortkastat? Man kan verkligen inte bortse från regeringens ansvar. Jag ber att få tillstyrka propositionens förslag om en avveckling av tungvattenprojektet i Marviken liksom om anslag för en ombyggnad av detsamma till en konventionell oljeeldad kondenskraftanläggning. Jag yrkar dessutom bifall till reservationen 1.

Herr talman! Jag hoppas att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag inte kommer att uppta tiden med att upprepa den rätt utförliga historiebeskrivning av Marvikendramat som herr Lothigius nyss har gjort. Jag tror att det skulle vara oförståndigt i detta sammanhang. Låt mig bara understryka att det beslut som säkerligen kommer att fattas av riksdagen i dag innebär att man sätter punkt för den s.k. svenska linjen på atomenergiområdet. I detta ärende har i ett motionspar från folkpartiet ställts vissa frågor angående omläggningen till oljedrift vid Marviken — frågor som föranletts av att det enligt vår mening i propositionen inte har givits klara besked och en uttömmande redovisning på flera punkter. Bl.a. har vi tagit upp frågan om oljeförsörjningen ur miljösynpunkt. Jag vill konstatera — och jag gör det med tillfredsställelse — att vid föredragningarna på avdelningen har dessa frågor behandlats rätt ingående, och vi har där fått svar på de i motionerna ställda frågorna. Jag skall därför inte nu gå in på dessa detaljer. Men det är en fråga som är viktigare än alla andra, och den återstår obesvarad. Herr Lothigius återkom flera gånger till denna fråga: Hur skall vi i framtiden kunna undvika fiaskon av typ Marviken? Jag tror att vi kan komma överens om en sak, nämligen att informationen inte har varit tillräckligt god och att beslutsunderlaget för riksdagen av denna anledning inte varit helt fullständigt. Vi har tagit upp synpunkterna i vår motion, och jag skall be att få citera några meningar direkt ur denna. Vi skriver: » Sett i ett större sammanhang är den bristfälliga informationen till riksdagen den inte minst allvarliga aspekten av hela frågan. Marvikenprojektet är — som departementschefen själv påpekar i inledningen till vitboken — ingen isolerad företeelse. Frågan om formerna för fattande av beslut i komplicerade tekniska frågor är aktuell inte bara inom atomenergiprogrammet utan för åtskillig statlig verksamhet på skilda områden. Det är därför nödvändigt», slår vi fast, »att mot bakgrund av det inträffade närmare pröva vilka åtgärder som bör vidtagas för att åt riksdagen trygga tillräcklig och objektiv information samt underlätta för denna att på ett självständigt sätt bedöma tekniskt komplicerade frågor.» Departementschefen har lagt fram en s.k. vitbok. Jag vill öppet deklarera att jag anser att denna vitbok är ett vällovligt försök av statsrådet Wickman att redovisa den svenska atomenergipolitiken. Min företrädare på Värmlandsbänken, Manne Ståhl, har väl varit den riksdagsledamot som mer än någon annan granskat och kritiserat regeringens atomenergipolitik. Manne Ståhl har i en intressant artikel recenserat vitboken. Det kan kanske vara intressant för riksdagens ledamöter — och det skulle måhända också vara intressant för statsrådet Wickman, som dock tyvärr inte kan vara närvarande på grund av att debatten pågår i första kammaren — att få höra att t.o.m. Manne Ståhl ger en liten eloge åt industriministern för vitboken. Manne Ståhl skriver: »Innan man närmare ingår på det myckna som döljes under det som skrivits bör man dock ge ansvarige utgivaren en eloge för den i stort sett allsidiga bild som i denna framställning för första gången ges av atomenergipolitikens utformning i vårt land.

Jag upprepar att det väsentliga i det läge där vi nu befinner oss är att vi ser framåt, hur vi skall kunna ta lärdom av Marvikenprojektet.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

Herr talman! När man bedömer den starka satsning som gjorts från statsmakternas sida på atomenergiutvecklingen i vårt land, får man inte glömma de beredskapsmässiga, industripolitiska och samhällsekonomiska motiv som tillmättes så stor betydelse under 1950-talet och under 1960-talets första hälft. Energibehovet visade även då en mycket snabb stegring. Samtidigt var man på det klara med att våra utbyggbara vattentillgångar är begränsade. Skulle man i vårt land då lita till en enormt ökad oljeimport för att täcka ett stigande behov, skulle vi bli alltför beroende av utlandet och därmed alltför sårbara. Atomkraften framstod därför som det enda realistiska alternativet, och därtill kom att vi i Billingen hade, såvitt jag känner till, en av världens största urantillgångar — låt vara att det här var fråga om lågprocentig sådan. Beredskapsmässiga och samhällsekonomiska motiv talade alltså starkt för att man från början inriktade sig på tungvattenlinjen, d.v.s. att man skulle använda naturligt uran som bränsle och tungvatten som moderator. Lättvatten reaktorerna krävde ju anrikat uran, och det framstod i varje fall under 1950 talet som önskvärt att vi inte skulle vara beroende av import av anrikat uran från supermakterna; vi skulle i annat fall bli beroende av deras kontroll och insyn. Alternativet att bygga ett anrikningsverk här i landet var inte realistiskt. Det bedömdes komma att kosta åtskilliga miljarder kronor. Ett annat viktigt motiv var att vi skulle satsa på forskning och utvecklingsarbete för att tillgodogöra oss erfarenheterna också från utlandet och för att den svenska industrin skulle få möjlighet att i framtiden uppträda som säljare av kompletta reakiorstationer elier av viktiga delar av sådana. De här nämnda motiven spelade som sagt en viktig roll i debatten under 1950-talet och under 1960-talets första år men också när riksdagen fattade sitt beslut om Marvikenprojektet 1962 och när vi 1963 tog ställning till valet av reaktortyp. Dei var ett beslut som togs under mycket stor enighet. Utvecklingen på lättvattenreaktorernas område, främst i Förenta staterna, blev emellertid mycket snabbare än man hade väntat. Detta var orsaken till de olika meningarna bland experterna, framför allt ett par år senare, huruvida Marviken var den riktiga satsningen eller inte. Det förefaller i sammanhanget vara riktigt att säga att det avgörande beslutet ändå var det som fattades år 1965. Jag vill helt kort redogöra för det läge vi befann oss i när riksdagen detta år hade att ta ställning. År 1964 hade Vattenfall och en del experter anfört vissa kritiska synpunkter på Marvikenprojektet. Skulle man ha gjort en radikal förändring av projektets inriktning eller lagt ned det helt, borde ett sådant beslut ha fattats senast vid 1965 års riksdag, innan arbetena var för långt framskridna.

Det var en omständighet som i varje fall jag hade anledning att fästa stor vikt vid, och jag tror att många andra här i riksdagen också gjorde det. Det är ju inte lätt för lekmän att bedöma sådana här mycket komplicerade projekt. Vi försökte efter fattig förmåga i statsutskottet att genom föredragningar av olika experter få frågan belyst från skilda utgångspunkter. I och för sig är det ingenting ovanligt att experter är oense; det är snarare det normala. Inom parentes sagt råder det inte heller någon skillnad mellan politikers och experters möjligheter att begå misstag. Möjligen kan man påstå att experter begår misstag med större sakkunskap än politiker — men det är en elak reflexion som jag inte själv har hittat på. Även om det höjdes kritiska röster från experthåll — jag håller mig till vad som var tillgängligt för oss riksdagsledamöter — kunde man konstatera att atomdelegationen var enhällig i sitt yitrande om att Marvikenprojektet skulle fullföljas. Företrädare för den tillverkande industrin deklarerade inom avdelningen med kraft det stora värde som de tillmätte att Marvikenprojektet fullföljdes. Ingen räknade väl med att Marviken skulle få någon kommersiell betydelse, i varje fall inte någon nämnvärd sådan. Man var på det klara med att projektet inte skulle bli ekonomiskt lönande.

Man betonade vikten av Marviken som en referensanläggning för den tillverkande industrin, om denna i konkurrensen på världsmarknaden skulle ha en chans att få offerter accepterade. Det var dessa omständigheter som i så hög grad påverkade riksdagsbeslutet år 1965. När riksdagen år 1966 på nytt kom att diskutera denna fråga var det, såvitt jag minns, ingen som direkt yrkade att man omedelbart skulle lägga ned projektet. Man hade nämligen då kommit så långt med arbeten och beställningarna att något sådant inte ansågs riktigt. Däremot förekom vissa nedprutningar på anslagsbeloppet för det budgetåret, och det fanns även reservationer som gick ut på att de politiska partierna borde vara representerade i en utredning om den fortsatta atomenergipolitiken. Jag vill i detta sammanhang gärna säga att statsmakterna har gjort en enormt stor satsning på atomenergiområdet. Misstag kan man aldrig komma undan, men nog har jag känt en viss tvekan från andra utgångspunkter än de som nu görs gällande i debatten, nämligen om det var riktigt att lägga så många ägg i en enda korg. Det hade kanske funnits anledning att överväga om man skulle satsa ett par miljarder på atomenergipolitiken eller om det kanske ur konkurrenssynpunkt kunde ha varit bättre för svenskt näringsliv om man hade avdelat åtminstone några hundra miljoner och satsat dem på utvecklingen av andra delar av vår industri. Jag är övertygad om att det finns sådana som har minst lika stor om inte större konkurrenskraft på den internationella marknaden än den vi kommer att ha när det gäller offerering av atomkraftsanläggningar. Den reflexionen kunde man naturligtvis göra. Forskningsoch utvecklingsarbeie är helt nödvändiga på detta område, men vi kanske inte borde ha satsat så mycket. Jag ställde emellertid inga avvikande anslagsyrkanden. Jag medger gärna att det är fråga om efterklokhet, men jag tyckte redan 1965/66 att vi satsade en smula ensidigt på detta projekt. Genombrottet för lättvattenreaktorerna, möjligheten för vårt land till långtidskontrakt med andra länder för import av anrikat uran och det faktum att svensk industri tidigare än beräknat visade sig ha möjlighet att offerera kompletta atomkraftsanläggningar ledde till en förändrad bedömning av Marvikenprojektet. Visst kan det, herr talman, sägas att vårt land har fått betala lärpengar — kanske alltför stora. Men samma situation har många andra länder befunnit sig i — den är säkerligen inte unik för vårt land. Det kan också sägas att vi kanske hade kunnat undvika en del förluster om de som handlagt Marvikenprojektet hade fäst större avseende vid de varningar som framfördes från en del håll. Vad jag i detta hänseende anser förtjänar uppmärksamhet är närmast att en del kritiska synpunkter tyvärr inte blev fullständigt kända för riksdag och allmänhet förrän långt efter det att de avgörande besluten hade fattats.

Det är nu känt att tekniker inom såväl Atomenergi som andra engagerade företag hade en kritisk inställning till utformningen av projektet, särskilt beträffande överhettningen men även i andra hänseenden. Atomenergis ledning gjorde emellertid den bedömningen att projektet skulle kunna genomföras enligt gällande planer. Man kan i dag konstatera att denna bedömning varit för optimistisk. Det hade sålunda varit önskvärt med en redovisning av projektet, som mera allsidigt avspeglat de tekniska osäkerheterna.> Jag ber att få instämma i detta statsrådet Wickmans konstaterande. Det är tillfredsställande att industriministern publicerat denna vitbok, som ger en fylligare bild av motiv och handlingslinjer under gångna år. Vi som företräder reservationen 2 i statsutskottets utlåtande har inte velat beteckna vitboken som enbart ett slags partsinlaga som för en komplettering skulle kräva en särskild undersökningskommission eller en officiell studie. Vi har helt enkelt ansett att i den mån avvikande synpunkter föreligger eller nya fakta framkommer, så finns det möjligheter att komplettera vitboken genom inlägg i den allmänna debatten — det står var och en fritt att göra det. Vi reservanter menar dock att Marvikenprojektet aktualiserar frågan om hur riksdagen och partierna skall kunna fä en allsidig information och bästa möjliga beslutsunderlag för sina ställningstaganden i ärenden som är tekniskt komplicerade och av stor ekonomisk räckvidd. Även statsrådet Wickman berör detta problem och har tydligen samma uppfattning som vi, nämligen att det inte bara har aktualitet i fråga om atomenergipolitiken utan även för andra delar av den statliga verksamheten. Det bör i detta sammanhang understrykas att det vore av stort värde om regeringen i sådana frågor även eftersträvade att redovisa alternativa lösningar som diskuterats inom regeringen och de synpunkter som varit avgörande i det slutliga valet mellan olika handlingsalternativ. Erfarenheterna av Marvikenprojektet men även i fråga om andra svårbedömbara spörsmål under årens lopp talar enligt vår mening för åtgärder som tillförsäkrar riksdagen och de politiska partierna bättre möjligheter att bedöma komplicerade frågor och att utarbeta eventuella alternativ. Eftersom grundlagberedningen har en rad andra väsentliga frågor att utreda bör enligt vår mening regeringen överväga att tillsätta en särskild arbetsgrupp med parlamentarisk sammansättning i syfte att bereda riksdagen och de politiska partierna tillfälle att skaffa sig bästa möj liga informationsoch beslutsunderlag i tekniskt eller på annat sätt komplicerade ärenden. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.